Herr talman! Hans Gustafsson är ju känd för att ha en snabb uppfattningsförmåga, men jag undrar om han inte var litet väl tidigt ute när han drog sin slutsats i vad gäller löntagarfonderna. Hur han kunde blanda in löntagarfonderna i detta sammanhang har jag svårt att förstå. Vad jag talade om var avgränsningen mellan de så att säga företagsdemokratiska strävandena i kommunerna och den politiska demokratin. Jag menar att den gränsdragningen är viktig för båda parter. Alla skall veta vad man sysslar med och tar ansvar för. Inte minst gäller det naturligtvis dem som är utsedda i allmänna val. De skall veta precis var gränserna går och även hur långt deras ansvarskompetens sträcker sig, så att de kan ställas till ansvar inför sina valmän. Anledningen till att jag tagit upp denna fråga är att jag av erfarenhet vet att det, om vi inte får denna fråga debatterad och ordentligt genomarbetad, så att uppgiftsfördelningen klarläggs, kommer att bli svårt att få tag i folk som vill engagera sig. Däri ser jag den stora faran för demokratin. Sedan vidhåller jag att det förhållandet att avtalsuppgörelsen kom snabbt måste vara en fingervisning till dem som i debatten försökt göra gällande att regeringen med sin politik skulle ha äventyrat underlaget för en snabb uppgörelse. Beskedet som har kommit från avtalsparterna är väl den bästa dementi som kan ges av sådana påståenden. Om det vore så att regeringar som består av två eller flera partier saknade möjligheter att klara ett regeringsansvar — det var ungefär så Hans Gustafsson uttryckte sig — skulle ju det innebära att det här landet kunde ha bara en sorts regering, nämligen en socialdemokratisk, eftersom socialdemokraterna är det största partiet. De är dessutom vana att regera från minoritetsställning. Men jag tror inte att man kan snäva åt resonemanget på det sättet, och jag tycker dessutom att Hans Gustafsson på den punkten riktar en orättvis beskyllning mot den nuvarande regeringen. Till Karin Nordlander vill jag säga helt kort: Det är klart att man kan läsa upp motioner och yrkanden. För vpk:s vidkommande är det naturligtvis utomordentligt värdefullt att alltid vara det parti här i kammaren som har tillräckligt med resurser till precis vad som helst.

Herr talman! För borgerligheten och näringslivet är ett dåligt avtal för löntagarna självfallet alltid tillfredsställande, eftersom det ger ökade profiter åt företagen.

Måste vi inte snart bli överens om att den offentliga sektorns verksamhet måste betalas, om det svenska näringslivet skall fortsätta att fungera? En privatisering av verksamheten löser inte problemen. Vi betalar i dag med våra skatter, men vi har ett orättvist skattesystem som gynnar de starka grupperna och gör det allt svårare att finansiera den offentliga sektorn. Vänsterpartiet kommunisterna har många gånger lagt fram förslag om en statskommunal enhetsskatt, som skulle svara för en större andel av landstingens och kommunernas utgifter. Det skulle innebära en utjämning av den sociala verksamheten för människorna i olika kommuner. Vi förnekar inte den ekonomiska krisen, Claes Elmstedt, men den borgerliga regeringen använder enligt vår mening fel recept för att klara krisen.

Herr talman!

Jag har här framhållit vikten av att vi taritu med den frågan i stället för att försöka få den förpuppad, för det lyckas vi ändå aldrig med, och jag kan inte heller tänka mig att det ligger i någons intresse. När det gäller regeringsmöjligheterna osv. delar jag inte Hans Gustafssons uppfattning att de tre partierna skulle slåss om samma väljarkår, som han uttryckte det, låt vara att man kanhända kan föra merparten av deras väljare åt samma håll. Jag är nämligen medveten om att det sker strömningar mellan de s.k. blocken. Att spalta upp väljarkåren på det sätt som nyss gjordes är verkligen att se statiskt på det hela. Så statiskt är läget ändå inte, dess bättre.

Herr talman! I ett års tid har regeringen försökt intala sig själv och svenska folket att vägen ut ur den ekonomiska krisen går över det man kallar att spara. I ett års tid har man talat om sparpaket och sparplaner. Och så småningom blev det också ens.k. sparproposition, i höstas. Men många blev nog förvånade över att det så länge omtalade sparandet framför allt bestod av skattehöjningar, försämringar för pensionärerna — och mera inflation. Orsaken till denna regeringens fixering vid ordet sparande är det obestridliga faktum att Sverige efter fyra års borgerligt styre inte längre förmår försörja sig självt. Vi producerar långt mindre än vi förbrukar. Och det beror i sin tur på att industrin inte längre har den storlek och styrka som krävs för att upprätthålla den hittillsvarande levnadsstandarden. Av detta drog man slutsatsen att enda lösningen var att folket sänkte sin levnadsstandard. Därför höjde man skatter och avgifter, därför försämrade man de sociala förmånerna och, framför allt, lät inflationen rusa på. Den blev än en gång den borgerliga regeringens bundsförvant i nedskärningen av de vanliga hushållens köpkraft. Men det var inte alla som skulle sänka sin levnadsstandard. Indexregle ringen av skatteskalorna lades upp så att de högre inkomsttagarna skyddades mot inflationen. Aktieägare och skogsägare samt innehavare av större förmögenheter fick direkta skattesänkningar. Stora skattelättnader gavs dessutom till dem som kunde spara för egen räkning och inte behövde tvingas till det. Tanken bakom denna utdelning av pengar till vissa grupper var uppenbarligen att regeringen ansåg att deras levnadsstandard var för låg. De måste få större belöningar för att göra sin insats — annars köptes det inga aktier, avverkades ingen skog, byggdes det inte upp några förmögenheter. Av de stora löntagargrupperna krävde man däremot att de skulle fortsätta att arbeta mot sämre ersättning. Den borgerliga riksdagsmajoriteten sjösatte den här politiken för bara drygt en månad sedan, den 18 december 1980. Nu var första steget taget mot en sanering av den svenska ekonomin, sade man. I fortsättningen behövdes inga särskilda sparpaket. Budgetunderskottet skulle i varje budgetproposition framöver skäras ner med 5 miljarder kronor — utom i årets budget, då man skulle nöja sig, som man sade, med att hålla budgetunderskottet oförändrat. Men det skulle visa sig vara en ganska gisten farkost man sjösatte. I likhet med ett annat fuskbygge sjönk den så snart den lämnade kajen. När regeringen i går kväll presenterade ett nytt s.k. sparpaket, motiverades detta med att kraftiga försämringar hade inträffat i den svenska ekonomin. Det är en förskönande omskrivning av att regeringens egen politik har skapat ett katastrofläge, som kräver nya brandkårsutryckningar. Den budgetproposition och den finansplan som lades fram den 12 januari avslöjade att Sverige ingalunda höll på att ta något första steg mot ekonomisk återhämtning utan tvärtom rusade mot ännu svårare obalanser. Och detta skedde trots att politiken otvivelaktigt nådde sitt mål i så måtto att förbrukningen och levnadsstandarden sjunker också i år. Men produktionen sjunker ännu snabbare och därför fortsätter gapet mellan produktion och förbrukning att öka. Kombinationen av stagnation och inflation samt ökad arbetslöshet blev också förödande för statsbudgetens utveckling. I stället för att hållas oförändrat ökar budgetunderskottet nästa budgetår med minst 15 miljarder kronor. I någon mening tycks ändå regeringen ha upptäckt att det var något fel med den politik man lade upp och bestämde sig för i fjol, för den här gången vill man inte tala så mycket om sparande och sparpaket. Nu vill man tala om offensiva åtgärder för att stimulera produktion och sysselsättning. Men också den räddningsflotte som man nu skjuter ut har en väldig slagsida. De konkreta, påtagliga åtgärderna, de som kommer att påverka Sveriges ekonomi under de närmaste åren, handlar allihop om nedskärningar och åtstramningar — skärpningar av beskattningen, höjda levnadskostnader, försämrad offentlig service. De åtgärder som skulle öka produktionen, främja investeringarna och skapa sysselsättning består mest av hänvisningar till pågående utredningar, lösa framtidsplaner och diverse förhoppningar. Det enda riktigt konkreta som jag har kunnat hitta, herr talman, är en sänkning av räntan på exportkrediter med en kvarts procent. Men det är nog inte den räntesänkning som landets näringsliv behöver. Dessutom skall skogsägarna få ytterligare skattesänkningar i hopp om att detta skall stimulera avverkningarna. Men när de träder i kraft och vilken effekt de skall ge får man inga upplysningar om. I övrigt är regeringsdokumentet — som jag antar att få av kammarens ledamöter ens har hunnit att läsa vid det här laget, vilket ger en intressant belysning av regeringens behandling av parlamentet — ännu en av flera lägesrapporter om de pågående regeringsförhandlingarna. Därför är den ekonomiska politik som regeringen presenterade i går ingenting annat än en fortsättning och förstärkning av den åtstramningspolitik som man inledde i fjol och som redan fått så olyckliga konsekvenser. Det råder således inget tvivel om att denna politik, om den genomförs, kommer att ytterligare pressa ner köpkraften och efterfrågan i ekonomin. Däremot finns det mycket litet som tyder på att den skulle kunna vända på utvecklingen — öka produktionen, stimulera investeringarna och förvandla sparandet till produktivt arbete och nya resurser. I stället kan arbetslösheten bli ännu större, inflationen fortsätta och landet ta ett nytt kliv i utförsbacken. Men, herr talman, detta skulle inte behöva ske. Det avtal som i går slöts mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen ger oss en chans att stoppa upp inflationen, skapa utrymme för ökade investeringar och äntligen sätta litet fart på ekonomin. Men det förutsätter åtminstone två ting. Det ena är att den ekonomiska politiken blir ett stöd för ökad produktion och lägre inflation. Det andra är att regeringen ser till att de uppoffringar som LO:s medlemmar nu måste ta på sig delas av alla medborgare, att bördorna fördelas rättvist. Med en annan ekonomisk politik och en annan fördelningspolitik skulle det vara möjligt att skapa de förutsättningarna. I den ekonomisk-politiska motion vi socialdemokrater lade fram den 27 januari visar vi hur bostadsbyggandet skulle kunna ökas, hur energipolitiken kan bli ett offensivt inslag i den ekonomiska politiken, hur vi snabbt skulle kunna få fram ett ökat virkesutbud och öka skogsindustrins produktion, hur en rad offentliga investeringar skulle kunna hjälpa till att sätta fart på industrin. Förhoppningsvis har man i regeringskansliet studerat vår motion. Men den har såvitt jag kunnat se inte avsatt några spår i regeringens program. Statsministerns tal om vilja till samverkan har därför inget innehåll. I den här motionen lägger vi också fram ett antal konkreta förslag om hur inflationen skall kunna bekämpas, hur bördornas fördelning skall kunna göras mera rättvis, hur alla de som undandrar sig skatt skall förmås att betala in vad de är skyldiga stat och kommun. Men i regeringsprogrammet hittar vi inte ett ord om vad som skall göras för att stoppa inflationen, utan bara förslag som ökar inflationen. Det finns ingenting som kräver samma uppoffringar av företagare, skogsägare och kapitalägare som de uppoffringar som nu krävs av löntagarna. I stället finner man löften om nya skattesänkningar för skogsägarna, ohejdad glädje över att de olika skattesubventionerade aktiefonderna ökar, löften om stora marginalskattesänkningar för de högre inkomsttagarna — men inga besked om vem som skall betala. Jo, på en punkt: lönerna skall anpassas neråt, dvs. sänkas, om marginalskatterna sänks. Jag måste fråga: Vad händer med företagarnas, kapitalägarnas, böndernas och skogsägarnas inkomster? Skall även dessa inkomster anpassas neråt, om marginalskatterna sänks? Hur har regeringen tänkt sig att det skall gå till? Nu inbjuds socialdemokraterna till överläggningar om en reformering av inkomstbeskattningen. Låt mig då göra klart, att vi redan, i motioner och i en särskild skattepolitisk programskiss, har angett hur vi vill reformera inkomstbeskattningen. Marginalskatten skall sänkas rejält. Men denna sänkning måste kombineras med att en bruttoskatt införs på högre inkomster, så att skatteavdragen blir lika mycket värda för alla, oberoende av inkomst, men vi ändå kan behålla en progressiv beskattning. Dessutom måste möjligheterna att använda underskottsavdrag begränsas, så att i princip underskott bara kan kvittas mot framtida överskott. Dessutom måste skatten på större förmögenheter skärpas liksom skatten på kapitalvinster. Slutligen: Denna reform skall finansieras på ett rättvist sätt, genom införandet av en allmän produktionsskatt, den s.k. promsen. Vi har alltså ett skattepolitiskt program, som vi vill vinna medborgarnas stöd för. Innan regeringen kallar till några överläggningar om skattepolitiken, råder jag den därför att studera vårt program. Det skulle kunna skingra en del av den obeslutsamhet och förvirring som kännetecknar regeringens skattepolitik. Jag noterade under gårdagskvällen att både Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten sade att det skall läggas ett tak på ränteavdragen, trots att det i programmettydligen insmugglat av Gösta Bohman -— står att ränteavdragen över huvud taget icke får röras. Så långt har man alltså hunnit i enigheten om beskattningen, och så väl läser man på sina egna regeringsprogram. I den gångna delen av debatten har de borgerliga partiledarna hävdat att nu skall budgetunderskottet sänkas genom åtstramningspolitiken. Och man angriper oss socialdemokrater för att vi inte accepterar att man vill dra åt åtstramningsskruven ännu ett varv. Det skulle nämligen visa att vi inte inser nödvändigheten av att minska budgetunderskottet. Jag måste fråga borgerlighetens företrädare: Har ni ingenting lärt av era egna misslyckanden? Bara för en månad sedan utlovade ni att budgetunderskottet skulle bli 15 miljarder kronor lägre än vad det faktiskt blir, sedan ni har genomfört höstens skattehöjningar och åtstramningar. Har ni inte förstått att så länge produktionen stagnerar och reallönerna sjunker men inflationen fortsätter och arbetslösheten stiger, finns det inga möjligheter i världen att minska budgetunderskottet? Det är först när produktionen börjar växa och inflationen minskar — och skattefusk och skattesmitning stoppas — som statsfinanserna kan börja förbättras. Herr talman! För att föra Sverige ut ur krisen krävs framför allt att vi lyckas med två ting. Det ena är att det ökade sparande vi åstadkommer kan omsättas i produktivt arbete, som skapar nya resurser. Den borgerliga regeringen har misslyckats med detta. Uppoffringarna rinner nu bort i arbetslöshet och produktionsförluster. Vi socialdemokrater tror att det krävs en ekonomisk politik som långt djärvare och mera offensivt försöker skapa nya resurser. Men vi tror inte att det räcker. Det krävs nya former för kapitalbildningen i vårt land som gör det motiverat för de breda löntagargrupperna att medverka till ett ökat sparande. Vi klarar inte 1980-talets enorma påfrestningar, om vi inte lyssnar till den samlade fackföreningsrörelsens krav på sådana nya former för deras medverkan i stabiliseringsprogrammet. Och enligt vår mening måste det ske genom en demokratisering av ägandet och inflytandet i svensk industri, dvs. genom löntagarfonder. Det andra vi måste lyckas med är att fördela uppoffringarna rättvist. Ekonomisk politik handlar inte bara om pengar och riksdagsbeslut. Det handlar också om de många enskilda människornas vilja att ställa upp, att solidarisera sig med den politik som förs. Och då måste de uppleva att den på varje punkt vägleds av strävan till en rättvis behandling av medborgarna. Det är ingen bekväm utväg — det förutsätter en konsekvent och långsiktig politik. Men just i dag är det angelägnare än någonsin att riksdagen anstränger sig att nå en rättvis fördelning av bördorna. Löntagarna har genom det nya tvååriga löneavtalet gett oss ett enormt ansvar att motsvara deras förtroende. Jag kan inte finna annat än att regeringens handlingsprogram grovt sviker det förtroendet. Programmet måste i grundläggande avseenden göras om för att löntagarna skall kunna uppleva att deras uppoffringar blir meningsfulla. Jag har, herr talman, tyvärr ingen förhoppning om att det finns vilja till en sådan omprövning, trots allt tal om samförstånd som vi i dag har hört från regeringsbänkarna. Därför borde väljarna i vårt land så snart som möjligt få ta ställning till vilka vägar vi skall välja ut ur den ekonomiska krisen.

Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna till Kjell-Olof Feldt. Och eftersom vi här i kammaren under några år brukade inleda finansdebatterna med en liten dialog, tänkte jag nu dels knyta an till några av de synpunkter som Kjell-Olof Feldt framförde här, dels göra en liten återblick på den ekonomiska och politiska utvecklingen sedan 1976. Huvudproblemet när den icke socialistiska majoriteten fick ansvaret här i riksdagen 1976 var den snabba kostnadsutvecklingen som hade gjort svenska varor mindre konkurrenskraftiga, som hade lett till att den svenska exportindustrin snabbt förlorade marknadsandelar ute i världen, vilket i sin tur ledde till ett snabbt ökande underskott i handelsbalansen. Jagtror att vi den gången hade en ganska klar bild av situationen och visste vad som behövde göras. Ungefär ett år senare lade också statsmakterna fram ett åtgärdspaket. Vi minns allesammans vad det innebar: Det var en nedskrivning av den svenska kronan. Det var ett utträde ur den av den tyska D-marken dominerade s.k. valutaormen. Det var en begränsning av den inhemska konsumtionen genom höjd moms. Och det var en sänkning och senare ett borttagande av den allmänna arbetsgivaravgiften. Det åtgärdspaketet, som alltså kom från regeringen 1977/78 och antogs av riksdagen, var en verkningsfull medicin. Det var en medicin som gav resultat — och som gav resultat snabbare än väntat. Redan vid årsskiftet 1977-1978 skedde ett omslag i utrikeshandeln. Från att i månadsstatistiken ha redovisat ett underskott på några hundra miljoner fick vi ett överskott i handeln. När man kunde slutligt jämföra 1978 med 1977 fann man att ett underskott på fem miljarder i vår utrikeshandel på ett år förbyttes i ett överskott. När vi nu sent omsider har den reviderade bytesbalansstatistiken kan vi se att år 1978 hade vi inget underskott alls i våra samlade utrikesaffärer, dvs. vi hade ett så stort exportöverskott att vi därmed kunde finansiera de avtappningar vi har på andra områden till följd av turism, bistånd och annat. Det ledde också till att vi inte behövde någon utlandsupplåning av egentlig betydelse 1978. Av detta kan man dra några slutsatser. Den första och på sitt sätt viktigaste slutsatsen är att det går att vrida den ekonomiska utvecklingen rätt. Det finns instrument som politikerna kan använda för att komma till rätta med en obalans av det slag som vi hade då och som vi har nu. Det kräver att vi vill och kan använda de ekonomisktpolitiska instrument som står till vårt förfogande. Min andra slutsats är att socialdemokraterna gick emot de här åtgärderna. Jag lyssnade till Olof Palme i morse, och han sade att socialdemokraterna under de här åren, dvs. från 1976 och framåt, hade haft väl genomarbetade ekonomiskt-politiska alternativ. Jag tycker nog att det var att ta i. Socialdemokraternas politik under de här åren var framför allt ett kontinuerligt nejsägande. Man sade nej till devalveringen, nej till utträdet ur valutaormen 1977, nej till momshöjningen 1977, nej till avskaffande av den allmänna arbetsgivaravgiften 1978. Man har fullföljt den här nejsägarpolitiken genom att säga nej till momshöjningen i höstas och nej till stora delar av sparplanen. Därutöver innehöll socialdemokraternas förslag under de här åren höjningar av olika arbetsgivaravgifter som man senare inte har återkommit till. Jag tycker alltså inte att det är riktigt att påstå att socialdemokraterna haft ett sammanhängande ekonomiskt-politiskt alternativ under de här åren. Dagens situation har både likheter och olikheter med den för tre år sedan. Vi har upplevt starkt höjda oljepriser, som slagit hårt på bytesbalansen. Effekterna av den dyrare oljan har, om man tar hänsyn till både prishöjningen och den ökade volymen, under två år varit drygt 17 miljarder kronor. Det är självklart att det här leder till ett underskott i vår handelsbalans. Vi får betala mycket mera för den olja vi köper från utlandet än vad vi har möjlighet att få in i form av exportintäkter på våra exportvaror. För att rätta till den här obalansen i utrikesaffärerna krävs både ansträngningar att öka exporten och ansträngningar att bringa ner den inhemska konsumtionen för att därigenom få ner importen. Jag tror emellertid att i motsats till för tre år sedan kan inte obalanserna klaras enbart eller ens i första hand genom ytterligare exportansträngningar. Orsaken till obalansen i dag är icke i första hand ett lågt kapacitetsutnyttjande eller överlager inom exportindustrin. Det är den fortsatta snabba ökningen av konsumtionen här hemma — både den privata och den offentliga konsumtionen — som har lett oss in i en situation som kännetecknas av en bestående obalans mellan vad vi konsumerar och vad vi producerar. Vi måste återställa den balansen i någon mån, både genom att höja produktionen och genom att begränsa konsumtionen. Ett sådant program måste också sätta sina spår i statens finanser, som nu uppvisar ett rekordartat budgetunderskott. Jag kan påminna om att jag 1977 tillät mig göra ett uttalande om risken med ett bestående stort strukturellt underskott i statsbudgeten. Jag fick då uppbära kritik, icke minst från socialdemokratiskt håll, för vad man uppfattade som ett opåkallat inhopp. Den gången kände vi oro för ett budgetunderskott i storleksordningen 35 miljarder kronor. Nu talar vi om budgetunderskott som är nästan det dubbla. Nu finns det en betydande enighet — möjligen något sent tillkommen — om att underskottet i statsbudgeten planmässigt måste minskas och att det kan och måste ske genom både ökade statsinkomster och minskade statsutgifter. I ett av de sista betänkanden från finansutskottet som jag hade möjlighet att skriva under påpekades just att det måste vara en kombination av höjda statsinkomster och sänkta statsutgifter som kan leda till ett väsentligt bättre saldo i statsbudgeten. För detta ändamål hade riksdagen förra året att ta ställning till en sparplan, som jag ser som ett riktigt inslag i den här ekonomiska politiken. Men jag vill gärna säga till Kjell-Olof Feldt att jag inte tror att någon från regeringssidan har påstått att den här sparplanen skulle vara en engångsföreteelse. Man har tvärtom strukit under att en planmässig minskning av statens utgifter förutsätter att sparplanen från i höstas följs upp med ytterligare åtgärder som nedbringar statens utgifter, bl.a. i samband med budgetförslaget. Men därutöver kommer att de förslag som regeringen presenterade i går icke enbart eller kanske ens i första hand är en sparplan. Det är ett samlat åtgärdspaket, som syftar just till det som Kjell-Olof Feldt nyss efterlyste, nämligen att ge ett stöd för ökad produktion och att bidra till en lägre inflation. En serie av de åtgärder som finns med i den presskommuniké som blev offentlig i går har just det här-syftet. När det gäller statens inkomster — alltså skatteinkomsterna — så visar ju budgetförslaget att budgetåret 1981/82 kommer att vara ett exceptionellt år i den meningen att det blir praktiskt taget inga nominella ökningar av statens skatteintäkter. Det påverkas bl.a. av variationer i utbetalningen av skattemedel till kommunerna. Och det är delvis en teknisk historia som det inte finns någon anledning att uppehålla sig vid. Men det påverkas naturligtvis också av löneutvecklingen. Här blir då den paradoxala slutsatsen att relativt måttliga löneökningar leder till en svag inkomstutveckling för staten och därmed kortsiktigt till ett större budgetunderskott. Jag säger paradoxalt, därför att det från andra utgångspunkter självfallet är angeläget att vi inte får en kostnadsutveckling liknande den vi hade i mitten av 1970-talet. 1978 kunde parterna på arbetsmarknaden träffa ett avtal, som då i hög grad bidrog till att häva obalansen i svensk ekonomi. Jag är angelägen om att understryka — på samma sätt som jag gjorde i den avslutande finansdebatten i juni 1978 — att en bidragande orsak, vid sidan av det åtgärdspaket som den gången togs fram, till att obalansen i svensk ekonomi temporärt kunde hävas under 1978 självfallet var det avtal som hade träffats på arbetsmarknaden. Jag tror att det finns anledning att värdera gårdagens överenskommelse mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen på samma sätt. Enligt min uppfattning har parterna på arbetsmarknaden visat ett samhällsansvar i år, på samma sätt som man gjorde 1978. Och jag ger uttryck för förhoppningen att överenskommelsen på samma sätt som då skall ge ett positivt bidrag till den ekonomiska utvecklingen i Sverige. I det ligger då också förhoppningen att händelserna på arbetsmarknaden förra året får ses som ett undantag från grundregeln, nämligen att det i Sverige har visat sig möjligt att genom förhandlingar mellan självständiga parter på arbetsmarknaden bidra till ett samhällsekonomiskt rekonstruktionsarbete och till att hålla inflationen nere. Detta är naturligtvis speciellt glädjande för dem som tror på värdet av en från direkt politisk inblandning fristående förhandlingsrätt på hela vår arbetsmarknad. Det finns, herr talman, också i dag glädjande enighet om behovet av marginalskattesänkningar.

För dessa skulle den statliga inkomstskatten sänkas så att man fick 50 procents marginalskatt. Också socialdemokraterna har ett krav på sänkning av marginalskatterna, och 'de vill samtidigt pröva vissa av de nuvarande avdragsreglerna. Kjell-Olof Feldt var inne på det. Jag tror att det mot den bakgrunden finns förutsättningar för en bred och långsiktig uppgörelse mellan partierna. Och jag tror att om så sker kommer det att vara av stort sakligt värde för vårt land under en lång tid. Med lägre marginalskatter får människor ett ökat incitament att arbeta. Med lägre marginalskatter blir det mindre lönande och mindre lockande att fiffla, mera lönande och mera lockande att arbeta. Lägre marginalskatter stärker därför både samhällsekonomin och samhällsmoralen. Jag tycker att det är mycket positivt att det nu tycks finnas en bred enighet för en skattereform som innehåller sänkta marginalskatter som ett centralt moment. Herr talman! Jag skall till sist bara i all korthet påminna om några andra viktiga drag i det ekonomiska handlingsprogram som nu har framlagts och som syftar till att vända den nedåtgående trenden i svensk ekonomi. Man stryker där under behovet av också offentliga investeringar som kan tjäna som ett stöd för näringslivet och för exportindustrins investeringar. Jag vill i det sammanhanget bara säga att jag tror att det är en konstlad motsättning mellan offentliga och privata investeringar. Jag tror att det många gånger är så att offentliga investeringar kan vara ett stöd för utvecklingen av det privata näringslivet och av exportindustrin.

Herr talman! Jag får hälsa Björn Molin välkommen tillbaka som talesman i finansiella och ekonomiska frågor och som ett slags auskulterande utskottsordförande. Björn Molin sade att det var dåligt bevänt med socialdemokraternas oppositionspolitik. Vi har enligt Björn Molin under de här åren inte företrätt något sammanhängande ekonomiskt-politiskt alternativ. I och för sig hade detta förutsatt att det funnits någon sammanhängande ekonomisk regeringspolitik att ha ett alternativ till. Låt mig i det sammanhanget bara kortfattat relatera alla svängningar som skett i regeringspolitiken. 1977 startade man med en väldigt expansiv politik. Då var det goda konjunkturer. 1978 blev det första svångremsåret. Då hade vi lågkonjunktur. 1979 var det högkonjunktur. Då blev politiken expansiv igen, för då var det valår. 1980-1981 går vi in i en ny lågkonjunktur. Då kommer svångremmen fram igen. Något sammanhang eller någon konsekvens i det här är svårt att se. Det man ser är en regering som förtvivlat har gripit efter lösningar på problem som den delvis skapade själv. Sedan måste jag beträffande budgetunderskottets utveckling be Björn Molin att försöka förklara hur det kommer sig att skattehöjningar på 8 miljarder och utgiftsbesparingar på 5 miljarder försämrar budgetunderskottet med 15 miljarder. Det är en helt fantastisk operation som den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten har lyckats åstadkomma, när man efter dessa stora skattehöjningar och utgiftsnedskärningar ändå klarat prestationen att öka budgetunderskottet med 15 miljarder kronor. Björn Molin sade att regeringens åtgärdspaket innehåller en blandning av åtgärder för att höja produktionen och för att sänka konsumtionen. Jag har, Björn Molin, letat ganska intensivt i regeringens dokument efter åtgärder som ökar produktionen och som gör det någorlunda snabbt och effektivt. Det talas mycket om vad som skall hända 1982, 1983 och 1984, men det är ju i år som vi riskerar att arbetslösheten fördubblas. Det är i år vi behöver resurserna för att inte bli tvungna att låna 25 miljarder utomlands. Peka på de punkter och de åtgärder, Björn Molin, som i år ökar produktionen, förstärker sysselsättningen och gör det möjligt för oss att börja dra ner våra utlandslån! Till sist, herr talman: Björn Molin har visat sig tillhöra de liberaler som ibland har reagerat inför orättvisor, t.ex. att aktieinkomster skall beskattas lägre än andra inkomster — han gav sig visserligen på slutet i den frågan. Plågasinte Björn Molin i någon mån av att åtgärdspaketet bara riktar sig mot levnadsstandarden för de vanliga löntagarna och inte — såvitt jag har kunnat finna —innehåller någonting som innebär att de bättre ställda skall dra sitt strå till stacken? Har inte den liberale anden i Björn Molin litet dåligt samvete ibland, när han ser hur vännerna på högerkanten far fram med hans regering?

Herr talman! Jag vidhåller att socialdemokraternas ekonomiska politik under åren 1976-1979 icke utgjorde ett sammanhängande alternativ till regeringens politik. Det var i allt högre grad ett nej-sägande till de förslag som kom från regeringens sida och som ju syftade till att stimulera exportindustrin och därmed häva obalansen i våra utrikes affärer. Jag menar, att om man i stället för att sänka arbetsgivaravgifterna hade höjt dem, låtit den svenska valutan stanna kvar i valutaormen och inte devalverat den svenska kronan 1977, hade svensk exportindustri inte lyckats uppnå 1978 och 1979 års resultat. Vi hade haft ett större underskott i bytesbalansen, ett större balansproblem och sannolikt en svårare arbetslöshet här hemma. Det program som regeringen presenterade i går ser jag som ett samlat åtgärdsprogram. Det har alltså syftet att dels stärka vår produktion långsiktigt, dels hålla igen här hemma och nedbringa budgetunderskottet. Jag är medveten om att förslaget inte leder till någon drastisk minskning av budgetunderskottet. Detta sammanhänger bl.a. med det som jag nämnde, nämligen att det vid en lugn löneutveckling ju blir ett genomslag beträffande statsinkomsterna. Sedan frågade Kjell-Olof Feldt: Vad är det som är så offensivt i programmet att det leder till en ökning av produktionen? Om man sänker marginalskatterna och alltså minskar skatten på arbetsinkomster stimuleras människor att göra större arbetsinsatser, vilket bidrar till en höjning av produktionen. Jag har fått den uppfattningen att det råder en rätt bred enighet om den saken. Sedan vill jag bara påpeka att det nämns i handlingsprogrammet att man överväger att tidigarelägga investeringar, bl.a. inom de statliga affärsverken. I det sammanhanget har statens järnvägars investeringsbehov nämnts. Får jag sedan bara till sist säga till Kjell-Olof Feldt att jag självfallet tycker att det är viktigt att ett ekonomiskt-politiskt program har en tillfredsställande fördelningsprofil. Det kan emellertid vara svårt att klara detta i en tid av åtstramning. Vill man nedbringa statens utgifter, som i så hög grad består av transfereringar, kan det få en inte i alla avseenden tillfredsställande effekt från fördelningssynpunkt. Jag vill påminna om att både i det ekonomiska handlingsprogram som presenterades i går och i de anföranden som här har hållits av statsministern och utrikesministern har angelägenheten av en begränsning av de s.k. underskottsavdragen påpekats. En sådan åtgärd tror jag skulle vara tillfredsställande från fördelningspolitisk synpunkt.

Herr talman! Jag tycker det är symboliskt för det nuvarande tillståndet i landet, att när gruppledaren för folkpartiet åberopar regeringens vilja i en fråga, nämligen beträffande en begränsning av underskottsavdragen, måste han hänvisa till statsministern och utrikesministern. En person som verkligen har något inflytande i frågan, ekonomiministern, fanns inte med i herr Molins uppräkning. Vad sade Gösta Bohman om underskottsavdragen? Det vore kanske intressant för oss att få det upprepat. Jag tycker att det var en ganska klen exemplifiering av vad som skulle vara det offensiva inslaget i det här programmet — det som skulle öka produktionen. Nu måste Björn Molin ta till en sänkning av marginalskatterna. För det första skall det inte inträffa förrän tidigast 1982, för det andra har ju inte regeringen något förslag, för det tredje vet inte regeringen hur det skall finansieras och för det fjärde måste regeringen försöka få med sig löntagarorganisationerna när det gäller att sänka lönerna. Det var många om och men, det. Inte tror väl Björn Molin att industrin börjar öka sin produktion enbart på grundval av den här luftiga pastejen, som man har bakat ihop i regeringskansliet? Det andra exemplet gällde affärsverken. Björn Molin säger att man överväger att göra några insatser där. Det stod så här i programmet: Under den kommande lågkonjunkturen kan det bli aktuellt att tidigarelägga investeringar på bl.a. affärsverkens verksamhetsområden. Vi har redan en lågkonjunktur, Björn Molin! Vi har 100 000 arbetslösa, vi har 12 20 arbetslöshet på byggarbetsmarknaden — då kan det bli aktuellt, möjligen, säger regeringen, med en tidigareläggning av investeringar inom t.ex. SJ. Det kan medföra effekter av gynnsam art, säger man. Det finns inga förslag, ingenting konkret, i programmet. Och det är det som gjort att vi undrar framför allt vad som har hänt med Ola Ullstens 20-punktersprogram. Vad finns kvar av det programmet, som lades fram med stora åthävor av folkpartiets ordförande och som nästan beskrevs som ett ultimatum, som de andra hade att böja sig för? Återstår av de 20 punkterna något annat än grus vid det här laget? Jag hittar ingenting av folkpartiets offensiva politik. Det är synd, men det har ju gått så när ni måste underordna er kamrerarna och kaptenerna i de övriga regeringspartierna.

Herr talman! I fråga om de s.k. underskottsavdragen behandlas i redovisningen rätt utförligt både vad som har gjorts och vad man avser att göra. Där finns dessutom ett antal åtgärder som man vill vidta mot skattefusk och skatteflykt. Alltsammans är åtgärder som syftar till, och när de genomförs kommer att leda till, en ökad rättvisa på skatteområdet. Det hälsar jag med stor tillfredsställelse. När det gäller produktiva investeringar som syftar till att öka vår tillväxt är det så, som jag sade i min förra replik, att här finns i regeringen en villighet att ta fram investeringar, bl.a. på affärsverkens område. Jag kan nämna investeringarna inom SJ, eller investeringarna inom Göteborgs hamn, eftersom det är ett område jag själv känner till rätt väl. Jag tror att detta är en typ av investeringar som stöder produktionen. Man bör alltså vara försiktig med att se den typen av investeringar som någonting som står i motsatsställning till produktiva investeringar inom det privata näringslivet — dessa typer av investeringar kompletterar varandra väl. Det finns som sagt en beredvillighet i regeringen att vidta den typen av åtgärder. Däremot är det självfallet så att andra investeringar, t.ex. kommunala, som vi av andra skäl finner angelägna måste hållas igen. Men det tror jag vi är ense om. Beträffande marginalskatterna har jag uppfattat det så, att det har funnits och finns en rätt betydande enighet. Detta är kanske någonting som man från oppositionen inte har anledning att särskilt understryka — det förstår jag. Jag har skisserat de ståndpunkter som i sak har intagits och glädjande nog finns en bred enighet mellan alla de stora partierna om det angelägna i att sänka marginalskatterna för flertalet inkomsttagare, både arbetare och tjänstemän. Jag tror att det långsiktigt kommer att göra stor nytta i det svenska samhället både att förslaget genomförs och att det finns en bred enighet om saken. Till sist vill jag bara säga att vi i folkpartiet känner stor tillfredsställelse över programmets innehåll. Det står i överensstämmelse med de principer för hur Sverige skall gå ur krisen som folkpartiets riksdagsgrupp har ställt sig bakom.
Jag ber att få göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att anslag om kvällssammanträde nu har satts upp.

Herr talman! Den internationella kapitalismen befinner sig i en långvarig ekonomisk kris med djupa återkommande konjunktursvackor. I kapitalismens utveckling framträder numera nya drag, som gör att 1970-talets utveckling skiljer sig från 1960-talets på en rad avgörande punkter. Inflationstakten har mer än fördubblats under 1970-talet. Under de sista åren på 1970-talet var ökningstakten i konsumentpriserna i de utvecklade kapitalistiska länderna i genomsnitt ca 10 96. I Sverige steg bara under 1980 priserna på dagligvaror med i genomsnitt 14,8 90. Inflationen är ett inslag i utvecklingen också i perioder av hög arbetslöshet och stagnation. 1970-talets utveckling kännetecknas dessutom av en långvarig och växande arbetslöshet som i dag uppgår till ca 20 miljoner arbetslösa i västvärlden och som enligt all tillgänglig statistik och alla prognoser kommer att stiga också i framtiden i tilltagande takt. Industrisysselsättningen i Sverige har kraftigt minskat under 1970-talet. Mellan 1975 och 1980 har antalet sysselsatta inom industrin minskat med närmare 7 20. Det karakteristiska är att efter varje konjunkturtopp ligger arbetslösheten inkl. de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på en högre nivå än under närmast föregående konjunkturtopp. Vissa nya länder tränger in på de gamla industrinationernas klassiska marknad. U-ländernas produktion har utvecklats från tidigare råvaror och livsmedel till att omfatta mer industrivaror. En annan avgörande faktor som kännetecknar 1970-talets utveckling är den tilltagande och snabbt växande automatiseringen och datoriseringen. Enligt SCB:s uppskattningar av datoriseringens effekter fram till 1975 har 60 000-90 000 arbetstillfällen i Sverige försvunnit eller inte kommit till stånd genom datoriseringens framväxt. Inom Datasaab finns en bedömning som innebär att om hela den svenska marknadspotentialen för datateknik utnyttjas försvinner 600 000 arbetstillfällen under en 20-årsperiod. 1970-talet kännetecknas också av en tilltagande koncentration av makt och produktion till stora högeffektiva transnationella koncerner och multinationella företag. Under 1970-talet har centraliseringen och multinationaliseringen av den svenska industrin accelererat i allt snabbare takt. Svensk storfinans kopplas i allt högre grad till multinationella intressen och bedömningar. Den saknar numera nationella politiska lojaliteter och är förbunden med intressen, vilka är starka nog att disponera stora resurser mellan länder och regioner i världen. Kapitalets centralisering och multinationalisering får för Sveriges del vissa klara effekter. Resurser för nyinvesteringar styrs mer till andra länder och mindre till Sverige. Denna utveckling har delvis inneburit att på en tioårsperiod har 100 000 jobb försvunnit i Sverige. Under samma period har antalet anställda i svenska företag utomlands ökat med ungefär 100 000. Sveriges internationella beroende har under den senaste 20-årsperioden stadigt ökat. Varuexporten utgör i dag en större del av de varuproducerande näringsgrenarnas förädlingsvärde än i början av 1960-talet. Verkstadsindustrin svarar i dag för nära hälften av den svenska exporten. Jag vill exemplifiera denna utveckling med uppgifter från min egen kommun, Göteborg. Alla de faktorer som kännetecknat 1970-talets depressiva utveckling slår särskilt hårt mot Göteborgsregionen. Det finns inte någon annan region i Sverige som är mer beroende av den internationella handeln. Ungefär 60 76 av industriproduktionen i Göteborg går på export. Det innebär att denna region i osedvanligt stor utsträckning är utsatt för de konjunkturväxlingar och depressioner som drabbar den kapitalistiska världsmarknaden. Industrin har blivit alltmer ensidig under senare år. Andra industrigrenar än verkstadsindustrin har gått kraftigt tillbaka. Verkstadsindustrin svarar för merparten av industrisysselsättningen i Göteborg. Göteborgsindustrin är således starkt koncentrerad, samtidigt som den är specialiserad på produkter som fartyg och bilar. Ägandet av det göteborgska näringslivet är starkt monopoliserat. År 1976 beräknade LO-distriktet att åtta finansgrupper hade ett avgörande inflytande över Göteborgs näringsliv. Sedan dess har maktkoncentrationen ytterligare ökat. Enligt SCB:s industristatistik har antalet arbetsställen i landets tillverkningsindustri minskat med ca 2 96 per år under 1970-talet. I Göteborg och Bohus län och över huvud taget i Västsverige har nettominskningen varit större än i landet som helhet. Av en studie som genomförts av Göteborgs stadskontor framgår att förtidspensioneringen dels ökat kraftigare, dels ligger på en högre nivå i Göteborg än i övriga storstäder och i riket som helhet. Under perioden 1970-1978 fördubblades antalet förtidspensionärer i Göteborgs kommun från ca 10 000 till ca 20 000. De avgörande beslut som har skapat den nuvarande industristrukturella bilden i Göteborgsregionen och därav följande ekonomiska kristendenser har fattats i slutna direktionsrum med uteslutande företagsekonomiska kalkyler som underlag. De politiska makthavarnas handlingar har kännetecknats dels av en total passivitet när det gäller planeringen av den framtida industrisektorn, dels av ett närmast obegränsat ekonomiskt stöd till företagen, ett stöd som har uppgått till miljardbelopp och utgjort en total anpassning till exportindustrins konjunkturstyrda härjningar och profitjakt. Det innebär att de avgörande beslut som rör människornas liv och framtid, som rör produktionens innehåll och omfattning, beslut om vad som skall produceras, hur det skall produceras och om produktionen skall ligga inom landet eller utomlands, beslut som bestämmer arbetslöshetens, förtidspensioneringens och utslagningens omfattning — alla de besluten utgår ifrån och är förknippade med privatkapitalets lönsamhet. Det går inte längre att överlämna landets framtida öde till marknadskrafternas fria spel. Det går inte att sitta och vänta på att marknadshushållningen skall sköta spelet och rätta till saker. Dagens privatkapitalistiska marknad har inga mekanismer för att stimulera och prioritera det som morgondagen behöver. Räntehöjningen med 276 är ett typiskt exempel på detta. Räntehöjningen skadar landets ekonomi, men ändå genomförs den. Olof Palme har här i dag kritiserat räntehöjningen, och jag vill fråga Kjell-Olof Feldt: Hur ställde sig de socialdemokratiska ledamöterna i riksbanksfullmäktige till räntehöjningen? Godkände de den eller var de emot den? Marknadskrafternas handlingar och beslut utgår bara ifrån företagsekonomiska lönsamhetskalkyler och kan inte ta hänsyn till samhällsintressen. Dagens svåra ekonomiska situation i landet vittnar om det. Vpk anser att det är regeringen som har ansvaret för — och det skulle vara till det allmännas bästa — att statsmakterna utarbetade ett industripolitiskt program utifrån samhällsekonomiska synpunkter. Ett industripolitiskt program som syftar till att minska Sveriges beroende av export, öka förädlingsgraden av industriproduktionen och öka marknaden för inhemsk produktion. Ett program som utgår från och syftar till att tillfredsställa människors verkliga behov och inte kapitalets profitintresse. Därvid måste särskild vikt läggas vid regioner med ensidig industriell inriktning, exportberoende och starka monopoliseringstendenser och till regioner där kristendenserna är uppenbara, såsom i Göteborgsregionen. I delar av den svenska ekonomin finns i dag stora behov av långsiktiga nyinvesteringar. På många områden har förnyelsen dröjt alltför länge. Flera av dessa områden kan erbjuda avsättningsområden bl.a. för varven. En vidgad nationell marknad skulle således kunna stödja varvsoch verkstadsindustrin och gynna en förnyelse av varven i former som inte är kombinerade med ytterligare nedskärningar och avskedanden. Landets transportväsen kräver nyinvesteringar och avsevärda omställningar. Det krävs en betydande nyproduktion av material och utrustning för att öka järnvägsnätets framtida kapacitet. Det krävs därtill produktion för att öka och utveckla kapaciteten inom den inrikes sjöfarten. Betydande mängder tyngre gods kan med fördel föras över till denna transportsektor. Viktiga delar av industrin måste de kommande åren förnya och byta ut sina anläggningar. Det gäller i första hand delar av den tunga industrin, skogsindustrin och den metallurgiska industrin. På de nya anläggningarna kommer att ställas radikalt annorlunda krav, framkallade av det allmänna kostnadsläget, av miljöproblemen och av energisituationen. Tiden är inne att ställa nya krav på konsumtionsmönster och konsumtionsvaror. Människornas stora flertal, liksom en framtida sundare världsekononii och hushållning, har inget behov av slit-och-släng, av skrytoch prestigekonsumtion, av dålig varaktighet. Som ett led i utvecklingen av hemmamarknadsindustrin bör därför en anpassning ske till verkliga mänskliga behov och till produktens möjlighet att tjäna en förnuftig livsform och social funktionsduglighet. Den privata storindustrin varken vill eller förmår förverkliga ett industriellt utvecklingsprogram. Det kan ske endast i samhällelig regi. Kapitalbildningen måste ske i kollektiva former. Nya statliga företagsformer med en genomförd demokratisering liksom av de arbetande styrda självständiga fonder är nödvändiga. De privata storbankerna måste nationaliseras för att man skall garantera en medveten styrning av resurser till den eftersträvade förnyelsen. Överskottet av likvida tillgångar, som i dag används för spekulativa ändamål, kan till stor del dras in för att i stället tjäna produktiva och förnyande tendenser i industrin. Det vilar ett stort ansvar på arbetarpartierna: att utarbeta ett industripolitiskt program som överensstämmer med arbetarrörelsens socialistiska målsättning. Ty det är den enda vägen ur den ekonomiska krisen.

Herr talman! Regeringens finansplan och oppositionens motioner om den ekonomiska politiken behandlas nu i finansutskottet. De kommer upp till debatt här i kammaren redan om tre veckor. Jag skall därför inte i dag fördjupa mig i några detaljer på det här området. Däremot kommer jag att uppehålla mig vid bakgrunden till den strid om den ekonomiska politiken som pågår och som kan förutses vara länge än. Landets ekonomiska svårigheter skärper motsättningarna mellan anhängarna av marknadsekonomi och förespråkarna för planhushållning. Sett i ett historiskt perspektiv var det marknadssystemets genombrott, som under senare hälften av 1800-talet möjliggjorde det ekonomiska uppsvinget i Sverige och övergången från ett tämligen efterblivet jordbrukssamhälle till en modern industrination. Individernas fria samspel i deras skilda roller som producenter, konsumenter, företagare, anställda etc. medverkade till en hög effektivitet i användningen av de produktiva resurserna. Via fri prisbildning, öppen konkurrens och strävan efter vinst framkom de nyttigheter som människorna i sin egenskap av konsumenter efterfrågade, och välståndet ökade snabbt. Men redan tidigt under 1900-talet uppträdde krafter som ville sätta marknadsprincipen ur spel och i stället förordade övergång till planhushållning. Gentemot det starkt decentraliserade beslutsfattandet i marknadsekonomin hävdade man behovet av central statlig planering och styrning. Det skulle inte längre vara individernas preferenser, deras fria val, som skulle avgöra produktionens inriktning och omfattning. I stället ansågs det vara politikernas uppgift att bedöma och bestämma vad som är bäst för människorna. De senaste 50 åren har präglats av att det politiska beslutsfattandet har vidgats till ständigt nya områden. Utrymmet för marknadsmekanismen har beskurits i takt med att statsmakterna gått in med allt fler ingripanden och regleringar. Denna utveckling har flera orsaker. Delvis har den drivits fram uppifrån, av politikerna själva. Det är väl naturligt och nästan ofrånkomligt att den som sysslar med politik har lätt att finna motiv för att utvidga sin inflytandesfär och öka sin makt. Men det kommer också påtryckningar från medborgarna som går i samma riktning. Det finns gott om särintressen, som aktivt kräver att få bli delaktiga av den politiska välviljan, medan den stora majoritet som inte delar dessa skilda intressen saknar någon som kan föra deras talan. Följden har blivit att det politiska systemet i dag är överbelastat. Det krävs en sådan överblick, sådana kunskaper och sådant förutseende beträffande människors framtida önskemål att kraven vida överstiger förmågan hos varelser av kött och blod, även om dessa samverkar i organiserade former inom ramen för en byråkrati. En centralt styrd planekonomi förutsätter insamlandet och hanterandet av en enorm och ständigt växande mängd information. Den tilltagande tendensen till stagflation får allt fler att dra slutsatsen att det inte finns något informationsbehandlingssystem som kan ersätta den decentraliserade beslutsprocessen på den fria marknaden. Det finns en tendens här i landet att beskriva blandekonomin som något typiskt svenskt. Men samma blandning har efter hand uppkommit i flertalet andra industriländer. På det marknadsekonomiska trädet har man inympat planekonomiska grenar, som vuxit sig allt starkare och nu på flera håll hotar att förkväva den ursprungliga plantan. Detta har framkallat krav på beskärning, så att marknadsprincipen åter får större utrymme och därmed de enskilda människorna vidgad valfrihet och ökad självständighet. Söker man efter en gemensam förklaring till den s.k. högervind som blåser över västvärlden tror jag den ligger just här. Låt mig ge några exempel. I USA är valet av Ronald Reagan till president bara ett led i en mångårig utveckling, där skatterevolten i Kalifornien var ett uppmärksammat inslag. Styrkan och bredden i denna förskjutning framgår av att de senaste kongressvalen innebar en kraftig förstärkning av de krafter som vill begränsa statens makt. I Frankrike har Giscard d"Estaing som president, med ekonomiprofessorn Raymond Barre som premiärminister, nedlagt ett omfattande arbete på att befria ekonomin från en långt driven statlig centralstyrning, från priskontroll och andra regleringar, som sedan länge har inskränkt den fria marknaden och den öppna konkurrensen. I Storbritannien driver den konservativa regeringen under Margaret Thatcher en hård kamp för att återställa ekonomins funktionsduglighet efter åratal av misslyckad statlig interventionspolitik. Även i länder som Västtyskland och Österrike, där socialdemokraterna har lyckats hålla sig kvar vid makten, därför att dessa partier har styrts ifrån höger, framträder nu tecken på splittring och osäkerhet inför framtiden — partiernas vänsterflyglar har svårt att förlika sig med den högerinriktning av den ekonomiska politiken som situationen kräver. Här i Norden iakttar vi liknande svårigheter i de norska och danska socialdemokratiska partierna, som bär upp skakiga minoritetsregeringar med långt mindre folkligt stöd än vad den svenska borgerliga regeringen har enligt opinionsmätningarna. I övriga nordiska länder samlar numera socialdemokraterna endast mellan en tredjedel och en fjärdedel av valmanskåren. Den utveckling jag här beskrivit kan sammanfattas på följande sätt. Det var marknadsekonomin som skapade vår välfärd. Som en reaktion mot dess ofullkomligheter introducerades statliga regleringsåtgärder. Vi börjar nu inse, att även om det rena marknadssystemet är behäftat med vissa svagheter, så gäller det i ännu högre grad staten och dess företrädare — politiker och byråkrater — när de agerar på det ekonomiska området. Därför bör vi politiker nöja oss med att ange vissa socialt bestämda ramar för det ekonomiska livet — vi bör inrikta oss på att utveckla en social marknadsekonomi. Herr talman! Gentemot den här analysen kan det sägas — Olof Palme var inne på det i morse — att det var en aktiv konjunkturpolitik och statliga satsningar som förde oss ur krisen på 1930-talet. Men alldeles oavsett hur mycket av förtjänsten för denna återhämtning som kan läggas på den förda politiken, jämfört med t.ex. det internationella konjunkturuppsving som då kom, måste det ändå konstateras att skillnaderna i förutsättningar är stora. Då var den offentliga sektorn ännu outvecklad, och det fanns skäl att driva på dess utbyggnad. Nu är de offentliga utgifterna uppe i två tredjedelar av bruttonationalprodukten, och det är i stället utbyggnaden av vår industriella kapacitet som måste ges företräde. I denna situation duger inte socialdemokratisk politik. Det stora oppositionspartiet är av sin ideologi förhindrat att lägga fram de förslag som läget kräver. Detta är, som jag ser det, den väsentliga bakomliggande orsaken till att socialdemokraterna sedan valet koncentrerat sig på missnöjespropaganda och försök att splittra regeringskoalitionen, medan det varit tunnsått i partimotionerna med konkreta ståndpunkter och motförslag till regeringens politik. Länge fanns det också en motvilja att göra en verklighetsanpassad analys. I årets ekonomisk-politiska motion kan man spåra en bättring på den punkten. Nu kritiseras inte längre regeringens åtstramande politik — tvärtom skjuts kampen mot inflationen i förgrunden. Äntligen medger socialdemokraterna att de höga marginalskatterna driver upp löner och priser. De säger också att budgetunderskottet måste minskas och att det åtminstone delvis skall ske genom nedskärningar på utgiftssidan. Dessa nyvunna insikter har dock ännu inte avsatt resultat på åtgärdssidan. Trots kritiken mot budgetunderskottet föreslås en rad nya utgifter och dessutom nya skattehöjningar. Problemet med de höga marginalskatterna vill man möta genom att avskaffa inflationsskyddet och riva upp beslutet om skatteskalan för 1981 — allt i syfte att ge lägre inkomsttagare större lättnader. Dessa åtgärder anges som nödvändiga för att en avtalsuppgörelse skall kunna träffas — jag vet inte om yrkandet kvarstår längre. Och kritiken mot den utgiftsautomatik som indexbindningar medför följs upp med att man vill återinföra fullt index vid pensionsberäkningen. Så sent som i höstas satt jag i en statlig utredning, där de socialdemokratiska ledamöterna slogs intensivt för att få indexreglera presstödet — är det fortfarande en aktuell ståndpunkt? Vad kan då orsaken vara till denna skillnad mellan teori och praktik, mellan ord och handling? Ja, jag återkommer till att det finns en inbyggd motsättning mellan de krav som det aktuella ekonomiska läget ställer och den ideologi på vilken socialdemokraterna grundar sin politik. Den politiska verkligheten kräver lägre statsutgifter och sänkta marginalskatter, de politiska lärosatserna föreskriver fortsatt socialisering av medborgarnas inkomster och fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn. Detta spänningsförhållande förstärks av att vänsterflygeln inom partiet alltid utsätts för socialistiska locktoner från vpk, som ju aldrig behöver bekymra sig för de praktiska konsekvenserna av sina förslag. Herr talman! Ett utmärkt exempel på de svårigheter som socialdemokraternas ideologi försätter dem själva i är förslaget om kollektiva löntagarfonder. Vid sidan av det grundläggande syftet att överföra ägandet och makten i företagen till fackligt kontrollerade fonder anges avsikten med den senast presenterade modellen vara att hålla tillbaka löneutvecklingen och att stimulera näringslivets investeringar. Fonderna skall finansieras bl.a. genom överföring av vinstmedel från aktiebolag med hög lönsamhet. Men det är ofrånkomligt att vinstdelning höjer företagens kapitalkostnader och därmed sänker investeringsviljan, dvs. raka motsatsen mot vad man säger sig vilja uppnå. Saken blir inte bättre av att åtgärden riktas mot de mest lönsamma och därför mest expansiva företagen. Hypotesen att löntagarna skall bli så förtjusta över att få ägarinflytande i företagen att de avstår från lönehöjningar är inte bara obevisad — den är osannolik, eftersom ingen får någon personlig fördel av arrangemanget. Tövrigt skall fonderna finansieras genom en höjning av ATP-avgiften. Inte heller en höjd arbetsgivaravgift kan gärna verka stimulerande på företagens investeringar. Men dessutom innebär en sådan åtgärd en direkt begränsning av löneutrymmet. I ett läge, där möjligheterna till köpkraftsförbättringar under åren framöver kan bedömas som mycket små, skulle en särskild ATP-avgift till löntagarfonder verka, inte återhållande utan uppdrivande på löneutvecklingen och därmed på inflationstakten. Talet om att fondernas överskott skall gå till AP-fonden för att trygga pensionerna är vilseledande. Det är ren kosmetik, motiverad av att man vill få det att se ut som om man på något sätt tillgodoser önskemålet om individuell anknytning, samtidigt som man frammanar stämningar från ATP-stridens dagar. Men med den lösning av tjänstepensionsfrågan som socialdemokraterna då själva drev igenom betalas inte pensionerna ur uppsamlade fondmedel utan ur det aktuella årets löpande avgiftsinbetalningar. Systemet förutsätter snabb ekonomisk tillväxt och låg inflation. Nu råder motsatta förhållanden, och blir de bestående, framtvingas snabba höjningar av pensionsavgifterna. Genom att även av andra skäl vilja höja ATP-avgiften driver socialdemokraterna på en utveckling som kan leda till att förtroendet för pensionssystemet brister. Långt ifrån att trygga äventyrar fondsocialismen pensionärernas pengar. I stället för att koncentrera ägandet av företagen till tvångsfonder vill vi moderater sprida det till de enskilda medborgarna. Vi vill arbeta vidare efter de riktlinjer som den borgerliga regeringen redan dragit upp med stimulans för ett breddat aktiesparande. Den snabbt växande anslutningen till aktiesparfonder visar att det går att klara näringslivets försörjning med riskkapital på frivillig väg. Herr talman! Ledande socialdemokrater har lovat att löntagarfondsfrågan skall spela en stor roll i 1982 års valrörelse. Vi moderater tackar för det. Vi står för den frivilliglinje som medborgarna vill ha. Och socialdemokraterna har aldrig vunnit ett socialiseringsval. Det är bra, för det krävs ett långsiktigt arbete för att vrida Sveriges ekonomiska utveckling rätt igen. Det förutsätter att den borgerliga trepartiregeringen sitter kvar även efter valet i september 1982.

Herr talman! Lars Tobisson är en fantastisk representant för oppositionen inom regeringen — den svenska högerflygeln, försatt i frihet — som kan säga vad som faller honom in. Här står han på ruinerna av regeringens ekonomiska politik och ägnar ett helt anförande åt att tala om, att oppositionen har en kolossal motsättning mellan ideologi och praktik. Men må så vara. En regering inom vilken det t.o.m. finns kolossalt stora, inbyggda motsättningar även när det gäller det praktiska handlandet får väl leva sitt liv. Kanske är den glad över att den inte dessutom har herr Tobisson i sina led. Jag tror att en och annan folkpartist i all hemlighet faktiskt gläds åt det. Låt mig säga några ord om löntagarfonder och herr Tobissons alternativ, nämligen det han kallar frivilliglinje och som moderaterna erbjuder landets löntagare. Vad innebär då det? Ja, alla vet att om svensk industri och svenskt näringsliv under 1980-talet skall kunna återerövra sin tidigare styrka och fördubbla sina investeringar, så måste en mycket stor mängd kapital samlas ihop. Lars Tobisson och hans meningsfränder har en lösning på det problemet. Kapitalet skall samlas ihop i företagen i form av stora vinster. Vad innebär det för löntagarna? Jo, det innebär att dessa måste avstå från sina pengar till företagens ägare. Att följa påbuden från näringslivet och moderaterna betyder minsann ingen frivillighet. Vid det här laget vet alla att det inte kommer att handla om huruvida man skall avstå, utan vem man skall avstå till. Den frihet som Lars Tobisson vill erbjuda de svenska löntagarna är att avstå till dem som i dag äger och styr näringslivet. Lars Tobisson säger vidare att en snabbt växande anslutning till aktiesparfonden visar hur lätt det kommer att bli att få pengarna genom frivilligt enskilt sparande. Hittills är det en procent av de svenska skattebetalarna som har utnyttjat aktiesparfonden. Sedan skattesubventionerna har ökat har det blivit några procent till. Svenskt näringsliv behöver emellertid tillföras ungefär 4 miljarder kronor varje år. Både vi och Lars Tobisson vet att det då inte räcker med några skattestimulanser. Antingen går pengarna till ökade vinster eller också får löntagarna sluta sig samman och avstå till sig själva genom att sätta in pengarna företagen med bevarad äganderätt. Den personliga fördelen, Lars Tobisson, får man ur tillfredsställelsen av att man är med och skapar trygga jobb åt sig själv.

Herr talman! Det har i debatten lagts fram två färdiga förslag till hur den här frågan skall lösas, dels det socialistiska förslaget, som Kjell-Olof Feldt talar för, dels det moderata förslaget om en frivilliglinje, som jag har talat för. Vi kommer självfallet att mötas i den här debatten även i fortsättningen. Men jag skulle vilja att Kjell-Olof Feldt utgår från de förutsättningar som gäller. Vad aktiefondsparandet beträffar så har det undergått en mycket snabb ökning de senaste veckorna som en följd av de förbättrade förmåner som regeringen har infört. Vad som nu behövs är i och för sig inte ytterligare förbättringar, utan information. Den som inte deltar i detta sparande gör sig skyldig till en stor ekonomisk dumhet. Denna sparform går nämligen inte att överträffa vad gäller avkastning på insatta pengar. Kjell-Olof Feldt förringar värdet av skattefondsparande och säger att det inte har fått någon större anslutning. Jag hävdar att det kommer att få stor anslutning och bidra till möjligheterna att tillhandahålla riskvilligt kapital. Vi kan exempelvis ta Västtyskland som en förebild. Där har man genom att i tid satsa på en förmögenhetspolitik i positiv mening, inte genom att bara beskatta förmögenheter, som Kjell-Olof Feldt vill, fått en sparkvot som är tre gånger så hög som i Sverige. Man har också genom de bestämmelser som gäller lyckats få en betydande bredd på detta sparande. Man har riktat stimulanserna till lägre inkomsttagare, till tidigare sparsvaga grupper. Därigenom har deltagandet bland löntagarna blivit nästan hundraprocentigt. Kjell-Olof Feldt säger att det krävs så mycket pengar att det inte går. Ja, man kan tycka att de tre å fyra miljarder i nyemissionskapital som vi båda utgår ifrån blir erforderligt — det är ju inte så att vi moderater bara tänker oss att en ökad lönsamhet och vinster i företagen skall finansiera utbyggnaden — kan tyckas vara mycket jämfört med att tidigare kanske endast en och en halv miljard har kunnat resas den här vägen. Men det är mycket litet jämfört med att hushållen i dag förfogar över finansiella tillgångar uppgående till en bra bit över 300 miljarder. Vad det gäller är alltså att omfördela ungefär 1 26 årligen av dessa finansiella tillgångar till produktivt sparande i aktier. Och den saken går att klara på frivillig väg. Det är bra om vi därutöver får ett nysparande, men det är inte nödvändigt. Det område där det behövs nysparande är det statliga, och det sparandet skall ske genom att staten minskar sina utgifter.

Herr talman! Lars Tobisson försöker — och jag förstår honom — framställa det som att det nu finns bara två alternativ: å ena sidan socialisternas väg, den som Kjell-Olof Feldt företräder, å andra sidan frivillighetens väg, som Lars Tobisson företräder. Men så enkelt är det inte att det går att monopolisera det här området för sig, herr Tobisson. Vid sidan av de lösningar som vi företräder och som moderaterna företräder finns det ju flera andra uppfattningar om hur kapitalbildningsproblemet skall lösas. Och alla andra går på andra vägar än moderaterna. Vi har mittenpartierna, som vill ha ett obligatoriskt sparande som skall sättas in i aktier. Vi har näringslivet, som vill bygga upp fonder genom kollektivavtal. Vi har TCO, som vill ha löntagarfonder. Och vi har SACO, som vill ha medborgarfonder. I själva verket är det så, Lars Tobisson, att moderaterna står helt isolerade i sin tro på att det går att skapa det stora sparande som skall förvandlas till aktier och produktiva investeringar genom att dela ut skatteförmåner och skattesubventioner. Det är ni helt ensamma om att tro på — ingen annan gör det. Och det är belagt ganska väl just genom studier också av det tyska systemet att det var först när det byggde på kollektiva avtal och kollektiva insatser som det blev någon fart på det sparandet. Sedan gör sig Lars Tobisson skyldig till en felaktig beskrivning av förutsättningarna. Han säger att vi kanske behöver fyra miljarder i nyemissioner varje år och att det har kommit fram bara en och en halv miljard den här vägen tidigare. Sanningen är ju, Lars Tobisson, att det är bara en halv miljard varje år som kunnat nyemitteras under 1970-talet. Och dessa pengar kommer icke från de privata hushållen. De privata hushållen har minskat sitt aktieinnehav under 1970-talet när det gäller inköp av nya aktier. Det är i stället alla slag av kollektiva fonder — fjärde AP-fonden, försäkringsbolag och investmentbolag — som kunnat förse aktiemarknaden med nytt kapital. De privata hushållen har i svångremmens tidevarv fått lägga sitt sparande åt sidan för att klara sin ekonomi. Hela tron att det skall vara möjligt att genom skattesubventioner åstadkomma detta nysparande har ingen grund. Men vad jag är rädd för är att om moderaterna får bestämma — och det brukar de ju få göra i den borgerliga regeringen — så blir detta motiveringen för att ytterligare öka klyftorna. Det blir alltså skattesänkningar på nytt för aktieägarna, sänkt förmögenhetsskatt, sänkt skatt på toppen av inkomsten, ytterligare avdrag och allt möjligt annat - som då motiveras med att man måste locka de rika att vilja bli ännu rikare. Det kanske är därför som Lars Tobisson och hans parti trots allt står isolerade i den här frågan. T. o. m. mittenpartisterna inser att den här politiken inte är realistisk i dagens Sverige.

Herr talman! Först vill jag rätta till några felaktigheter i vad Kjell-Olof Feldt nyss sade. I Västtyskland är den totala omfattningen av det skattestimulerade sparandet 26 miljarder D-mark. Därav är 7 miljarder kollektivavtalsbestämda och kan i den meningen anses som obligatoriska. Övriga 19 miljarder är framkomna på frivillig väg. Vidare nämnde jag 1,5 miljarder som en toppsiffra. Det var 1976. Det har sedan varit andra år med sämre resultat. Men vi skall väl ändå sträva efter att nå vad som kunde nås som mest tidigare. Penningvärdet har ju dessutom blivit ett annat. Kjell-Olof Feldt menar att moderaterna är isolerade i den här frågan. Ja, kan Kjell-Olof Feldt finna någon företrädare för näringslivet som vill satsa på en uppbyggnad av kollektivfonder, så skulle jag vilja se det. Någon sådan finns inte. Till detta kommer att alla undersökningar som har gjorts om var väljarna här i landet står visar att det stora flertalet står på den moderata linjen — man vill ha ett frivilligt system med individuella andelar. Det gäller även, vill jag säga, medlemmar i LO-förbund och i det socialdemokratiska partiet — i det senare fallet åtminstone socialdemokratiska väljare. Nej, på den punkten känner vi oss verkligen inte isolerade. Men, Kjell-Olof Feldt, får jag säga några ord om en sak som jag grubblat över när det gäller det program som socialdemokraterna lanserat. Det sägs där att era tvångsfonder skall bedriva en avkastningsinriktad placeringspolitik. Men hela uppläggningen med 24 länsfonder, vilkas styrelseorgan skall utses på politisk eller facklig väg, borgar väl för att det blir hänsynstaganden av mera bypolitisk art som blir vägledande. Det är i alla fall för mig alldeles obegripligt hur det som har skett i arbetarpressen kan framställas som ett sätt att stärka marknadsekonomin. Det är återigen — och därmed anknyter jag till mitt tidigare anförande — ett exempel på att socialdemokraterna känner ett stort behov av att skruda sina socialistiska förslag i en attraktiv språkdräkt.

Herr talman! Många blev tydligen förvånade i går när det visade sig att LO och SAF ganska snabbt kunde sluta ett tvåårigt löneavtal för den privata arbetsmarknaden. Kommentarerna från de flesta ekonomer, politiker och företagare har varit positiva, medan många av våra medlemmar har undrat hur det skall gå med deras standard med tanke på de relativt låga lönepåslagen. Låt mig säga, att det finns fog för LO-medlemmarnas oro. Jag kan inte garantera att deras standard bevaras med detta avtal. Men, säger kanske någon, är det inte en fackföreningsledares plikt att försöka trygga medlemmarnas standard? Då vill jag svara: Visst är det så, men i det läge som Sverige nu befinner sig i är det en omöjlig uppgift för alla utom för en regering! Och det måste vara en regering som har ett brett förtroende. Hur hänger då det här ihop? Jo, läget är det att vi nu efter fem år av borgerliga regeringar har hamnat i en så usel ekonomisk situation att det krävs krafttag för att vi skall kunna rätta till ekonomin och för att vi skall få till stånd en rättvis fördelning av de bördor som måste bäras om vårt land skall komma ur krisen. Vi inom Landsorganisationen vet detta av bitter erfarenhet. Efter varje avtalsuppgörelse de senaste åren har regeringen gått in och korrigerat avtalsrörelsens resultat. Genom devalveringar, skatteomläggningar och momshöjningar har man fördelat om bördorna från de bäst ställda till de sämst ställda. Varje gång har inflationens vågor fått skölja över löntagarna — och vi får ständigt belägg för att inflationen missgynnar framför allt de sämst ställda. I det läget blir det omöjligt att med en hög nominell nivå på avtalet garantera en bevarad reallön. Det fick vi ett talande exempel på efter 1980 års konflikt. Utfallet av varje avtalsuppgörelse kommer att hänga på regeringen. Då blir fackföreningsrörelsens första uppgift defensiv: att försöka rädda vad som räddas kan. I den här uppgörelsen tror vi att vi någorlunda hyggligt, genom låglöneprofilen, har räddat de lågavlönade. Den andra uppgiften blir att sätta hård press på regeringen för att få den att gripa in. I den här uppgörelsen har vi försökt göra det genom en prisgaranti som faller ut på ganska låg prisstegringsnivå, om vi jämför med de senaste årens prisstegringar. Den tredje uppgiften blir att på alla sätt intensifiera kampen för en annorlunda politik, inte minst genom att arbeta för att få en ny regering. Låt mig också, för undvikande av alla missförstånd, klara ut att regeringen inte har någon som helst del i den nu träffade uppgörelsen. Tvärtom! Den uppgörelse som nu har träffats har tillkommit under djup misstro mot regeringens förmåga att klara den ekonomiska politiken, vilket parterna bl.a. gett uttryck för i ett särskilt uttalande. Jag är nöjd med att regeringen har noterat detta, men jag har en känsla av — och den är närmast föranledd av de kommentarer som i dag gjorts från regeringshåll — att man inte riktigt har förstått innebörden av vad som står i detta uttalande. Man måste konstatera att regeringen inte har bidragit med någonting som har kunnat underlätta avtalsrörelsen — också detta är parterna ense om. Snarare har väl risken för att regeringen skulle lägga sig i och därmed närmast öka svårigheterna ytterligare bidragit till det snabba avtalet. Regeringens skattepolitik har direkt bidragit till att försvåra uppgörelsen, och därför kvarstår vårt krav på slopad indexreglering av skatteskalan. Regeringens finansplan var ju överspelad några dagar efter det att den lagts fram, och den knappt halvfärdiga budgeten ger inte heller någon ledning för parterna på den svenska arbetsmarknaden. Räntehöjningen, som direkt höjer priserna, kom några dagar efter att ekonomiministern hade lovat att halvera inflationen. Jag kallade i fjol, litet förtvivlat, regeringens politik för kvartalspolitik när regeringen, bara några månader efter det att man — som man sade — hjälpt till i avtalsrörelsen med en skatterabatt, klippte till med en höjd moms. I dag handlar det inte om kvartalspolitik. Nu skulle jag närmast vilja kalla regeringens politik för varannandagspolitik. I det läget går det inte att driva offensiva förhandlingar eller att via t.ex. en konflikt försöka ta hem mer. Dagen efter uppgörelsen kan i alla fall regeringen omintetgöra alltihop. Därför ser jag själv den här förhandlingen — och så bör också LO:s medlemmar se den — som ett försök att rädda vad som räddas kunde. Som sådan är uppgörelsen acceptabel, i och med den press vi fått på regeringens inflationspolitik och i och med den låglöneprofil vi trots allt har kunnat uppnå. Gårdagens regeringsutspel och krampaktiga enighetsdemonstration gör oss tyvärr inte gladare. Neddragna matsubventioner och höjda hyror drabbar ju hårdast dem som redan har det sämst ställt, dvs. dem som vi framför allt har försökt skydda med den här uppgörelsen. Det är också dessa grupper som har minst glädje av marginalskattesänkningen. Jag tycker att det mer än någonsin finns fog för påståendet att regeringen fullkomligt struntar i fördelningspolitiken. Den tidigare allmänt accepterade linjen att åstramningar skall drabba rättvist, att de största bördorna skall läggas på dem som har det bäst ställt, den principen har regeringen övergivit, och därmed får den också räkna med ett hårt motstånd. Jag kan inte heller låta bli att känna besvikelse över statsministerns uttalande i går att marginalskattesänkningen skall stimulera folk att jobba mer och gärna jobba övertid. Säg det till de allt fler som nu går helt utan jobb. De kommer att uppfatta det som ett rent hån. Allt fler räknar med att arbetslösheten i Sverige kommer att stiga till en nivå som inte har upplevts i modern tid. Bedömningarna börjar alltmer närma sig 4 20, dvs. ungefär en fördubbling jämfört med läget för ett år sedan. Om det här skulle vara vad regeringen hävdade i går, ett ekonomiskt handlingsprogram som lägger en god grund för att ta oss ur krisen, då tror jag dess värre att vi kommer att få dras med krisen ganska länge. Låt mig bara ta ett exempel på hur illa sysselsättningen och produktionen hanteras. Redan för fem år sedan förberedde den dåvarande socialdemokratiska regeringen en ny skogspolitik i nära samarbete med fackföreningsrörelsen. Målet med programmet var bl.a. att trygga virkesförsörjningen och åstadkomma en samordning av skogsindustrin till verkligt slagkraftiga enheter. Under årens lopp har vi gång på gång föreslagit åtgärder för att trygga försörjningen med skogsråvara till industrin, genom att tvinga fram avverkning eller genom förändrad beskattning. Den nuvarande regeringen har tyvärr inte gjort någonting. Södra Skogsägarna, NCB och Vänerskog — kriserna har kommit slag i slag och riktat dråpslag mot hela landsändar, trots att vi ver att det hade kunnat undvikas med de socialdemokratiska och fackliga förslagen. Bristen på virke har tvingat fram en dyr import och därmed en stark ökning av råvarukostnaderna också på den svenska råvaran. Därmed har bristen direkt bidragit till den akuta krisen. Den har också inneburit en direkt försvagning av den svenska bytesbalansen. Detsamma gäller samordningen. Planerna på strukturrationalisering och samgående mellan olika skogsföretag för att kunna bilda internationellt slagkraftiga enheter har bara fått gå i stöpet, medan regeringen ägnar sig åt att slåss om formerna för nedläggningar och rekonstruktioner, när företagen redan har gått på knä. Nu är vi inne i samma märkliga skede i trähusindustrin. Stora utlandsorder väntar de svenska trähusföretagen, om de bara kan gå ihop och hjälpas åt att klara beställningarna. Men företagen vågar inte och regeringen gör ingenting. I stället permitterar man arbetskraft. Nu håller fackföreningsrörelsen på att gripa in, för att försöka övertala de här företagen att satsa, men hur det går vet vi inte. Detta är ett typexempel på hur defensivt regeringen sköter det som är våra verkliga framtidsfrågor: produktionen, industrins framtid och sysselsättningen. Utan att tveka vågar jag påstå att regeringens obefintliga skogspolitik direkt har kostat det svenska samhället mångmiljardbelopp och direkt hotar tusentals människors sysselsättning. Träindustriarbetareförbundet talar om utebliven export på ungefär sex miljarder. Det är en tredjedel av hela bytesbalansunderskottet! Nu — när krisen redan är i full gång — nu börjar industriministern fundera över, om man möjligen kan göra något åt skogsbeskattningen för att få i gång avverkningen. Och tro inte att den här kritiken mot industrioch näringspolitik bara kommer från socialdemokraterna och LO. T. o. m. professor Ulf af Trolle, vars recept jag annars har en del invändningar mot, konstaterade i Svenska Dagbladet häromdagen att ”även den mest renläriga profet för marknadsekonomin måste acceptera att den nödvändiga omstruktureringen inte är möjlig utan en stark samhällelig näringspolitik”. Samma rekommendationer kommer från Metallindustriarbetareförbundet och Mekanförbundet i deras studie av verkstadsindustrin. ”Den svenska industripolitiken är ett lappverk, där brandkårsutryckningar dominerar”, säger man och rekommenderar en samordnad, stark och offensiv politik. Herr talman! Jag har velat lyfta fram de här sakerna för att peka på att besparingsprogram av den typ som nu läggs fram inte kan komma åt Sveriges grundläggande problem. Särskilt allvarliga tycker jag några punkter är: Den sista punkten är kanske speciellt allvarlig ur avtalssynpunkt. Dagen efter det att avtalet har träffats presenterar regeringen åtgärder som direkt kommer att höja hyror och matpriser för våra medlemmar. Därtill lägger man ett förslag till sänkning av marginalskatterna, utan att göra något åt de fördelningspolitiska orättvisorna i ett sådant program, och utan att tala om hur det skall finansieras. För tydlighetens skull vill jag påpeka att jag också tror att det behövs sänkta marginalskatter, men bara om man samtidigt på allvar vill gripa sig an med fördelningspolitiken. Och finansieringen av marginalskattesänkningarna kräver naturligtvis en direkt fråga: Hur har regeringen tänkt sig att det skall betalas? Visserligen har man sagt att det skall totalfinansieras. Men skall det ske genom en momshöjning? Man kan väl ändå inte tänka sig att man låter budgetunderskottet fortsätta att rasa i väg? Herr talman! Jag menar att det krävs en helt annan strategi för att komma åt Sveriges problem. Regeringens politik går inte åt det rätta hållet. Därmed är det inte heller möjligt att trygga LO-medlemmarnas standard avtalsvägen. Det kan vi göra. Det har vi också gjort — vi har nämligen slutit ett avtal som till sin konstruktion är sådant att det i och för sig sätter en direkt press på regeringen. I dagens debatt har vi fått nya utfästelser om bot och bättring i dessa avseenden. Tyvärr känner jag mig inte lugnare av de nya löftena, som dessutom är förenade med hot. Våra stora medlemsgrupper inom Landsorganisationen gör det definitivt inte.

Herr talman! Låt mig först och främst gratulera arbetsmarknadens parter, här representerade av den föregående talaren Gunnar Nilsson, till att så framgångsrikt ha bevisat att den s.k. svenska modellens livskraft består. Det finns förvisso mycket att säga om uppgörelsen mellan LO och SAF. Jag är medveten om att uppgörelsen varken tillgodoser de fackliga ambitionerna eller med omedelbar verkan återställer vår industris konkurrenskraft. Uppgörelsen var emellertid, som jag ser det, en betydande framgång för samförståndstanken i vårt svenska samhälle: att allvarliga samhällsproblem inte löses i konfrontation, men väl i samförstånd. Därmed tycker jag att arbetsmarknadens parter har åstadkommit en bättre atmosfär för en offensiv ekonomisk politik och även — vilket är av §tor betydelse i sammanhanget — för en offensiv näringspolitik. Gunnar Nilsson berörde ju för övrigt i sitt anförande behovet härav. Jag tror också att man den vägen har skapat bättre förutsättningar än på länge för att klara sysselsättningsproblemen på svensk arbetsmarknad. Till sist är det ju det — att garantera människors sysselsättning — som är det centrala i detta sammanhang. Regeringens åtgärdsprogram, som har presenterats i dag, innehåller en del av de målmedvetna åtgärder som måste till för att restaurera den svenska ekonomin. De ekonomiska problemen är stora — det har omvittnats här av flera talare. Men jag vill också understryka att de inte på något sätt är olösliga. Mot bakgrund av vad som skett på avtalsmarknaden tror jag att vi har tagit ett betydande steg framåt. Jag vill påstå att gårdagen ur flera synpunkter innebar en vändpunkt i svensk ekonomi. Jag tror också att Gunnar Nilsson i själ och hjärta delar min uppfattning att regeringens nya åtgärdspaket är ett nödvändigt inslag i arbetet på att restaurera ekonomin och ge fast grund för de avtalsslutande parterna. De fördelningspolitiska målen ligger fast — det vill jag stryka under. De sämst ställda gruppernas standard garanteras i regeringens åtgärdsprogram. Gunnar Nilsson tog här upp marginalskatteproblematiken. Jag vill notera att ifrån att ha inneburit ett antal mer eller mindre vildvuxna och fromma önskningar om reformer i vår skattepolitik har med dagens regeringsprogram marginalskattefrågan fått en mera konkret och meningsfull innebörd. Det skall vara en totalfinansiering, som skall ske i tre steg. I det sammanhanget är centerpartiet en garanti för att denna skattereform inte går ut över de fördelningspolitiska mål som Gunnar Nilsson och jag är överens om. Mot bakgrund av underskotten i bytesbalansen och den offentliga sektorns situation måste naturligtvis den ekonomiska politiken ha som en viktig målsättning att begränsa både den offentliga och den privata konsumtionen. Penning-, kreditoch valutapolitiska hänsyn måste därvid av naturliga skäl väga tungt — det är ingen tvekan om detta. En sådan huvudinriktning av den ekonomiska politiken kan emellertid få negativa följder för den industriella utvecklingen. Den tvåprocentiga diskontohöjningen hämmar exempelvis ökningstakten i industriinvesteringarna. En minskning av konsumtionen i landet får också till följd att efterfrågan på industriprodukter avtar. Därmed avtar naturligtvis också intresset för nya industriella satsningar. Vi måste konstatera att den restriktiva ekonomiska politik som den förra trepartiregeringen tvingades bedriva under senare delen av 1970-talet kan ge vissa lärdomar i detta avseende. Den var ju en följd av kostnadsexplosionen i vårt näringsliv under åren 1974-1976, och den var en följd av socialdemokraternas expansiva överbryggningspolitik 1974-1975. De åtgärderna fick indirekt, genom att de nödvändiggjorde vissa insatser inom t.ex. finanspolitiken, negativa konsekvenser för industrin. Industriproduktionen stagnerade redan 1975. Industriinvesteringarna nådde egentligen ingen återhämtning förrän i fjol, då de efter många års stagnation ökade med ca 20 9c. Man måste i detta sammanhang också notera att den svenska industriproduktionens årliga tillväxttakt kontinuerligt minskat ända sedan 1965. Redan då skedde ett markant trendbrott i utvecklingen. Tillväxttakten var 8 96 år 1965 för att därefter successivt minska under hela 13 år ned till en minskning år 1978 på 19260. Därefter har tillväxttakten i industrin återigen börjat öka. Slutsatsen av detta — och där ger jag Gunnar Nilsson rätt — är att den restriktiva ekonomiska politik som vi av skilda omständigheter tvingas föra måste följas av en offensiv industripolitik för att öka tillväxten och för att minska behovet av denna restriktiva ekonomiska politik. Jag vill då erinra om att under regeringen Fälldin nr 2 har en rad offensiva inslag i industripolitiken utvecklats. Vi har fortsatt satsningen på de regionala utvecklingsfonderna, som nu har en utlåningskapacitet på 1,5 miljarder och som är samhällets organ för att hjälpa i gång nya företag och för att utveckla näringslivet regionalt. Investeringsbanken, som är ett gemensamt skötebarn för Gunnar Nilsson och mig, har fått en växande betydelse inom näringspolitiken. Bankens utestående krediter uppgick i slutet av fjolåret till nästan 7 miljarder. Syftet med banken är ju att ge lån till företag som har goda investeringsprojekt och goda expansionsmöjligheter men en otillräcklig finansiell bas. Genom inrättande av fonden för industriell utveckling har nu en rad nya projekt kunnat förverkligas inom svensk industri. Fonden har ett grundkapital på 300 milj.kr., men sammanlagt har fonden sedan starten i slutet av år 1979 fått totalt 90 ansökningar till ett sammanlagt belopp på 800 milj.kr. Det gäller en rad mycket intressanta utvecklingsprojekt, som visar att svensk industri fortfarande har kvar sin vitalitet. Där finns projekt som berör flygindustrin, motorindustrin, rymdindustrin och andra intressanta områden. Dessutom har ökade anslag getts till forskning och teknisk utveckling dels via styrelsen för teknisk utveckling, dels genom ökat stöd till den grundläggande naturvetenskapliga forskningen vid de tekniska högskolorna och universiteten. Vi återkommer och lägger fram förslag om en utbyggnad av dessa offensiva industripolitiska insatser i den industripolitiska proposition som jag har för avsikt att förelägga riksdagen den 10 mars. Dessutom har det när det gäller kapitalförsörjningen till näringslivet tagits en rad initiativ. Jag skall bara erinra om att de förändringar i aktievinstbeskattningen som riksdagen beslutat medfört — trots att man kan få en annan uppfattning av debatten — att riskkapitalförsörjningen till näringslivet underlättats påtagligt. Det frivilliga skattestimulerade skattefondssparandet har också bidragit till att förbättra näringslivets riskkapitalförsörjning. Vi aviserar nu också nya åtgärder på ett helt annat område. Det gäller exportkreditsystemet, som inte bara skall förlängas utan också byggas ut och få en mer offensiv prägel. Systemet med exportkredit har funnits på försök i tre år. Vi har nu gjort en utvärdering. I syfte att öka slagkraften på exportmarknaden för svensk industri kommer regeringen nu, som aviserades istatsministerns tal i förmiddags, att tillämpa den s.k. consensusräntan. Det är en åtgärd som prioriterats högt från industrins sida. Det innebär att vi anpassar oss till internationell praxis när det gäller räntevillkoren. Samtidigt finns det all anledning att vi från svensk sida försöker medverka till en sanering av den flora av statsunderstödda internationella exportkrediter som nu sätter sin prägel på exportmarknaderna. Vi har också sagt att systemet med blandade krediter inom biståndsramen skall byggas ut. Förutsatt att det försöket slår väl ut — och det finns ingenting som tyder på någonting annat — är vi också beredda att bygga ut det ytterligare. Vi har vidare förklarat oss beredda att intensifiera ett exportfrämjande program, riktat speciellt till småföretagen. Och jag vill i det sammanhanget understryka att exportfrämjande åtgärder av detta slag måste innebära att det svensktillverkade innehållet i vår export ökar. Skall sådana här insatser vara verkningsfulla, är det ett villkor att svenska underleverantörer, svenska komponenttillverkare etc. bättre kan göra sig gällande inom exportindustrin. Vi har dess värre kunnat notera att vi den vägen, så att säga inom ramen för vår export, under senare år har förlorat marknadsandelar. Nu har man emellertid kommit till insikt om detta även inom industrin själv. Vi har från industridepartementets sida haft överläggningar med företrädare för industrin, och vi har beslutat att tillsammans bilda en arbetsgrupp som skall inventera åtgärder som kan stärka svenska komponenttillverkares och underleverantörers position. Direktör Hans Stahle, som är ordförande i Exportrådet och tidigare ordförande i Industriförbundet, har för industrins räkning åtagit sig att ansvara för och organisera industrins medverkan i detta arbete. Även representanter för de mindre företagen kommer att inbjudas att delta. Vi har också utfärdat en inbjudan till Metallindustriarbetareförbundet och Mekanförbundet att medverka i arbetsgruppen. Jag tror att dessa åtgärder verksamt skall kunna stärka de svenska underleverantörernas ställning. I åtgärdspaketet ingår också en stimulans till ökat virkesutbud. Det är uppenbart att råvarutillgången har varit en av de begränsande faktorerna när det gäller den svenska skogsindustrins utveckling. Jag vill för Gunnar Nilssons kännedom meddela att vi redan för ett år sedan erbjöd den svenska cellulosaindustrin ett system med transportstöd, vilket vi beräknade väsentligt skulle ha ökat och förbättrat råvarubalansen. Det var en frivillig form av transportstöd, som exportindustrin dess värre tackade nej till. Det är värt att notera att en av Gunnar Nilssons fackförbundsordförande också avböjde denna frivilliga uppgörelse, som enligt experter i betydande omfattning skulle ha ökat råvarutillförseln från de s.k. nollzonerna. Det är inte korrekt, Gunnar Nilsson, att säga att ingenting har hänt när det gäller skogsindustrins struktur. Vi har i industridepartementet fortlöpande haft konsultationer med företag, organisationer och branschföreträdare för att hitta vägar för att påverka strukturutvecklingen i skogsindustrin. Och jag anser nog att vi har kommit en bra bit på väg och att vi nu kan skönja den framtida strukturen inom skogsindustrin — delvis tack vare det sätt på vilket vi har agerat utan att låsa positionerna men med syfte att ha en flexibel politik för att främja strukturförändringar. Gunnar Nilsson tog också upp trähusföretagens situation. Utbyggnaden av det exportfinansieringssystem som jag nyss talade om främjar i väsentlig mån just de svenska trähusexportföretagens möjligheter att hävda sig på exportmarknaden. Men viljan till samverkan måste faktiskt företagen själva tillhandahålla. Vi har skapat förutsättningarna; företagen måste ta de chanser som detta ger på exportmarknaden. En industriell expansion är en viktig och avgörande förutsättning för att balansen i den totala samhällsekonomin skall kunna främjas. Om detta råder naturligtvis enighet. Det är vägarna mot detta mål som vi här kan diskutera. Det är emellertid uppenbart att hela västvärldens industrier drabbats av allvarliga bakslag under 1970-talet. Det gäller även en traditionellt stark industri som den västtyska, som det kan finnas anledning att titta litet speciellt på. För nästa år räknar västtyskarna med kraftigt minskade investeringar och totalt i ekonomin en negativ BNP-utveckling. Detta likartade industriella förlopp i hela västvärlden, där samtidigt nu regeringarna säger sig prioritera en inhemsk industriell utveckling, blir både en utmaning och ett hot mot Sveriges industripolitiska ambitioner. Utmaningen består i möjligheten för svensk industri att aktivt ta del i andra länders industriella nysatsningar. Hotet består i att vi hamnar på efterkälken och möter allt hårdare konkurrens på världsmarknaden, delvis från nya industriländer. Jag tror att jag känner Sveriges fackföreningsledare och företagsledare ganska väl, och jag finner i uppgörelsen mellan SAF och LO ett belägg för att man nu föredrar utmaningen framför hotet att förlora i konkurrenskraft. Slutsatsen av detta måste emellertid bli att svensk industri nu i allt större utsträckning också förverkligar sina befintliga investeringsplaner. Företagen har nu gott om likvida medel, som bör omsättas i konkreta investeringsprojekt. Regeringens industripolitik ligger fast. Man vet varåt vi syftar. Industrisektorn kommer att prioriteras inom näringspolitiken och inom den ekonomiska politiken. Detta innebär att långsiktiga industriella satsningar bör prioriteras av företagen framför fastighetsspekulationer och diverse finansiella transaktioner. Dagens ekonomiska läge, där regeringen tvingats prioritera kreditoch penningpolitiken framför en lågräntepolitik, till förmån för ett gynnasammare investeringsklimat, får inte tas till intäkt för att uppskjuta planerade investeringar inom industrin. Industriinvesteringarna måste hållas uppe på en hög nivå, trots det nuvarande ränteläget, om man vill planera för framtiden och för de möjligheter som trots allt kan yppa sig för svensk industri inom den närmaste framtiden. Ett gynnsamt investeringsklimat för industrin förutsätter också god tillgång till riskvilligt kapital. Regeringen har, som jag sade tidigare, vidtagit en rad åtgärder för att öka tillgången på sådant kapital. En principiellt viktig markering gjordes genom sänkningen av aktievinstbeskattningen. Därmed klargjorde vi att börsen även i fortsättningen skall utgöra en viktig källa för företagens försörjning med riskvilligt kapital. Vi kan notera att börsen nu också fått ett nytt liv efter många års nära nog stiltje. Jag skulle därför vilja uppmana industrin att ta till vara det nu klart ökade intresset hos allmänheten för aktieplaceringar. Nyemissionsverksamheten ifrån industrin måste enligt min uppfattning nu öka. I detta sammanhang måste jag emellertid beklaga att det ännu inte gått att nå en politisk enighet om hur näringslivets långsiktiga kapitalbehov skall lösas. Socialdemokraterna håller nästan krampaktigt fast vid att löntagarfonder enligt den socialdemokratiska modellen är den enda tänkbara lösningen. Detta fasthållande vid denna idé har dess värre verkat avskräckande på industrins investeringsvilja. Det finns dock självfallet vägar ut ur dessa nuvarande låsta positioner. Låt oss diskutera dem. Socialdemokraterna bör också notera att inget annat land med en stark socialdemokrati i opposition eller i regeringsställning så hårt har fixerat sig vid en för industrins utveckling så ytterligt kontroversiell fråga som just denna. Jag kan ta Norge som ett exempel. Den norska socialdemokratiska regeringen lade i höstas upp en ny industripolitik, där man klart pekar på lönsamhetsutvecklingen som någonting centralt. Den låga soliditeten i företagen är ett problem, men man nämner ingenting om löntagarfonder enligt den klassiska socialdemokratiska modellen. Den norska regeringen har dragit samma slutsatser som vi gör, nämligen att aktiemarknadens roll i riskkapitalförsörjningen måste öka. Man har också lagt fram ett förslag för att stimulera aktiemarknaden. Det kan vara värt att notera hur man där löser problemen. I Västtyskland, för att ta ett annat exempel, har man löst frågan om löntagarnas andel i förmögenhetsbildningen. Genom kollektivavtal och sparstimulerande åtgärder från regeringen har sparandet i ekonomin ökat högst väsentligt. De statliga sparstimulanserna har blivit så utformade att de met gynnar låginkomsttagarna, och därmed har förmögenhetsfördelningen bland hushållen blivit fördelningspolitiskt tilltalande. Jag tycker att man även i vårt land borde hitta en form för ökad kapitalbildning som skulle kunna få en bred uppslutning i samhället. Det vore därför olyckligt — jag vill säga det med tanke på informationer som nu kommer från löntagarfondsutredningen — om socialdemokraterna ånyo låste fast sig vid sin mera dogmatiska inställning i löntagarfondsfrågan, i varje fall i de avseenden den är oförenlig med vårt nuvarande ekonomiska och politiska system. Enligt min mening måste vi under 1980-talet stärka även den kollektiva kapitalbildningen i samhället. För detta talar inte minst att AP-fonderna inte längre kommer att växa. Denna ökade kollektiva kapitalbildning måste emellertid förenas och kompletteras med ett ökat hushållssparande. Det är orimligt att bygga samhällets kapitalbildning huvudsakligen på kollektiv grund. Parallellt måste det finnas ett aktivt individuellt sparande, både i och utanför näringslivet, och de kollektiva former vi förespråkar måste kompletteras av system för placering som medger just det aktiva personliga engagemanget i näringslivets utveckling. Låt mig till sist, herr talman, summera genom att säga att regeringens åtgärdsprogram har en klar inriktning mot en offensiv politik i syfte att återställa balansen i ekonomin. Det blir alltfort en mödosam vandring, men det är en nödvändig vandring på vägen mot en sundare samhällsekonomi och för tryggare och bättre förhållanden på arbetsmarknaden. Jag räknar med industrins aktiva medverkan i detta arbete. Vi måste nu samfällt gå från ord till handling. Inom det industripolitiska fältet är målinriktningen klar — det gäller att stärka svensk industris ställning på både exportoch hemmamarknaden. Endast på det sättet kan vi säkra sysselsättningen i vårt svenska samhälle.

Herr talman! Det sägs ibland att en av människosläktets främsta tillgångar är vår anpassningsförmåga. Utan den skulle vi kanske inte överleva många påfrestningar. Men nog kan man väl önska att vi ibland kunde streta emot litet mera, att vi lät bli att acceptera, lät bli att anpassa oss. I Sverige har vi börjat att anpassa oss att låna pengar, anpassa oss till en spekulationsekonomi, anpassa oss till en situation med väldigt stora underskott i bytesbalans och i statsfinanser. Räntan på våra skulder är nu den utgift i statsbudgeten som ökar snabbast. I Storbritannien är det en annan post, nämligen arbetslöshetsunderstöden, som är den starkast växande posten i statsutgifterna. Där har man efter hand anpassat sig till arbetslösheten. För några år sedan trodde man att siffrorna 1 miljon, sedan en 1,5 och sedan 2 miljoner var magiska gränser för arbetslösheten. Man trodde att det skulle leda till explosioner av protester, om de gränserna överskreds. Men människorna har anpassat sig. Den här anpassningen till arbetslöshet finner vi tyvärr på fler ställen runt om i världen. När arbetsmarknadsutskottet för någon vecka sedan var på besök hos AMS sade generaldirektör Rehnberg bl.a. att den allvarligaste faran för oss här i Sverige är en växande tolerans mot arbetslösheten. Och det är ju inte så, att man i Storbritannien klarar arbetslösheten utan stora problem. För de enskilda människorna är svårigheterna stora. En del klarar inte sysslolösheten utan hamnar i alkoholism, i självmord. Och i de områden där arbetslösheten är som störst är råheten och hänsynslösheten människor emellan ett dominerande inslag i vardagslivet. Människorna i Storbritannien börjar nu så småningom bli varse de här problemen. Enligt opinionsundersökningarna är nu oron för arbetslösheten den politiska fråga som människorna i England fäster störst vikt vid. Här hemma på den svenska arbetsmarknaden ser utsikterna — efter våra förhållanden — inte så särskilt ljusa ut framöver. Vi får färre lediga platser. Varslen om uppsägning och permittering blir fler och fler. Arbetslösheten stiger. Den drabbar i väldigt stor utsträckning de unga, den drabbar kvinnorna, men den drabbar också efter hand allt fler människor som sedan länge har varit etablerade på arbetsmarknaden. De regionala skillnaderna har ökat. I Norrbotten står nu ungefär 15 96 av människorna utanför den reguljära arbetsmarknaden. Antalet kvinnor som jobbar deltid av arbetsmarknadsskäl, dvs. som egentligen är delvis arbetslösa, ökar också. Bland byggnadsarbetarna är arbetslösheten nu närmare 7 9o. Jag talade förut om den stigande toleransen mot arbetslöshet ute i världen. Många kanske rycker på axlarna och säger: Det där rör ju inte oss, de där problemen är ju inte relevanta här, vi har ju en annan situation i Sverige. Och i dag har vi det. Men det finns ändå all anledning för oss att vara vaksamma, så att vi inte börjar att steg för steg acceptera en högre arbetslöshet. Man kan ställa frågan: Är det nödvändigt att vi här i Sverige har den arbetslöshetsnivå som vi har i dag? Är det nödvändigt att arbetslösheten är så hög här hemma som den är just nu? Svaret på den frågan måste bli nej. Tag byggnadsarbetarna som ett exempel. Regeringen räknade i förra årets budgetproposition med att det skulle påbörjas 60 000 lägenheter. Det blev bara 48 000. Man kan räkna ut skillnaden i antal mellan de planerade lägenheterna och dem som verkligen sattes i gång. Då finner man en skillnad i investeringspengar på 6 miljarder kronor. Tänk, så många byggnadsarbetare och andra människor här i landet som skulle ha kunnat få jobb, om vi hade fått i gång de investeringarna! Det finns med andra ord möjligheter för regeringen att genom en stimulans av bostadsbyggandet minska arbetslösheten. Vi har i våra motioner föreslagit åtgärder för det. Det skulle vidare ha funnits utrymme för regeringen att i stället för den öppna arbetslösheten sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under fjärde kvartalet 1980 var det nästan 20 2 fler arbetslösa än motsvarande kvartal året innan. Men det var 35 000 färre personer som var föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man kan alltså säga att arbetslösheten i Sverige inte skulle ha behövt vara så hög som den nu är. Man kan också säga att regeringen faktiskt tolererar en högre arbetslöshet än nödvändigt. Regeringen har de politiska instrumenten i sin hand för att minska arbetslösheten. Vi socialdemokrater säger i våra förslag: Använd de instrumenten! Det finns många som befarar att situationen på arbetsmarknaden kommer att bli ännu värre nästa år än den vi har att räkna med nu i vinter. Därför räcker det naturligtvis inte med bara arbetsmarknadspolitiska insatser. Regeringen måste planera för en effektiv sysselsättningspolitik som kan klara 1980-talet. Man kan fråga sig hur det nya sparpaketet passar in i den bilden. Statsrådet Åsling, som nu har lämnat kammaren, stod i denna talarstol för en stund sedan. Han är det statsråd som skall ansvara för regionalpolitiken. Men under den tid som han har haft ansvaret för den har de regionala skillnaderna i sysselsättning mellan olika delar av landet ökat. Arbetslösheten i skogslänen och i glesbygden är i dag ett enormt problem. Jag ställer frågan till regeringens företrädare: Vilka förslag i detta nya sparpaket kommer att hjälpa upp den situationen? Eva Winther, som står långt ner på talarlistan, har varit jämställdhetsminister och är såvitt jag förstår djupt engagerad i kvinnornas rättigheter i det här samhället. Hon borde känna verklig oro för den situation som råder på arbetsmarknaden. Kvinnorna är ju i majoritet bland de arbetslösa. Särskilt hårt drabbas de unga flickorna. Enligt uppgifter i Dagens Nyheter i dag skulle regeringens åtstramning av kommunernas och landstingens ekonomi innebära att 10 000-tals jobb är i farozonen. Man ställer sig naturligtvis frågan: Vilka åtgärder planerar regeringen att vidta för att ge de människor som mister sin sysselsättning i kommuner och landsting jobb inom den privata sektorn? När kommer i så fall dessa åtgärder att vidtas? För det kan väl ändå inte vara så att man räknar med att göra ytterligare 10 000-tals människor arbetslösa. Det är inte genom arbetslöshet och låg ersättning från arbetslöshetskassorna som vi kan klara den ekonomiska krisen i detta land. Socialdemokratin kommer inte att acceptera en sådan utveckling. Vi har i motioner till årets riksdag lagt fram förslag som innebär att man i stället skall gå den andra vägen och bättre än i dag utnyttja de arbetskraftsresurser som finns i det här landet. Statsminister Fälldin talade i morse varmt om hänsynstagande till andra människor. Han sade att vi måste bygga upp ett samhälle med större gemenskap och mer ansvar för varandra. Herr talman! Jag skulle vilja påstå att vi tar ansvar och visar hänsyn mot människor om vi försöker förhindra att arbetslösheten tar ytterligare tag om det svenska samhället. Det finns en dikt av Stig Dagerman som jag ofta tänker på. Jag tänkte på den senast i morse när jag lyssnade på Thorbjörn Fälldins anförande.

Så rätt och ändå så fel. I politiken måste vi både kunna göra om världen och göra andra människor väl. Vi måste se människorna bakom statistiken, bakom siffrorna. Jag tror att något av det bästa vi kan göra en annan människa är att verkligen visa att den människan också behövs i det gemensamma arbetet. Det är många människor i Sverige i dag som ställs utanför arbetsgemenskapen. Det är många människor som vi visar den grövsta hänsynslöshet mot genom att inte ta till vara deras arbetsvilja. Det måste vara en av regeringens allra viktigaste uppgifter att hindra att arbetslösheten ökar i Sverige. Det finns politiska förutsättningar för att redan nu, redan i dag, genomföra en sådan politik.

Herr talman!

Men det finns en annan anpassning som är oundviklig, och det är anpassningen av vår ekonomi till nya förhållanden. Och jag är litet osäker på hur insikten är på den punkten när Anna-Greta Leijon tar till orda. Inom OECD-länderna räknar man numera med att arbetslösheten under det närmaste året kommer att uppgå till 25 miljoner människor. Den har en tid legat på 15-17 miljoner. I dag är den uppe kring 20. Och inom ganska kort tid räknar man alltså med att den skall nå 25 miljoner. Anledningen är de nya påfrestningar som de västliga ekonomierna har utsatts för och som försämrat deras bytesförhållanden. Motåtgärderna är försök att få till stånd en exportledd tillväxt. Man går litet olika vägar, som bekant. I några länder tummar man medvetet på målet den fulla sysselsättningen. I andra tvingas man acceptera en dramatisk ökning av arbetslösheten. 25 miljoner människor — det kan finnas anledning att stanna ett tag inför det talet. Tänk er att alla människor i vårt land var arbetslösa! Tredubbla sedan den mängden! Det är en ofattbar massa arbetslösa människor — ofattbar just därför att vi här talar om den rika delen av världen, de västliga industrialiserade länderna. Det här är alltså mer än en siffra ur en intressant statistik. Det handlar om den ekonomiska miljö som vårt land har att verka i. Det är OECD-länderna som i huvudsak är våra handelspartner. Det är en hotbild som vi har skrämmande nära inpå oss. Vi är ett av OECD-länderna. Vi har hittills bara marginellt bidragit till den här dystra summeringen. Vilka förutsättningar har vi då att också i fortsättningen klara oss bättre än de övriga länderna, som har legat och ligger på arbetslöshetsnivåer kring 8 och 10 26 och över 10 26? Anna-Greta Leijon var också inne på den frågan, och jag lyssnade med stort intresse. Jag menar att det finns några faktorer som gör det möjligt för oss att undvika den utvecklingen. Vi har en strategi för den här omvandlingen av ekonomin. Det är en medveten strategi som går ut på att industrin skall få resurser för att kunna expandera och att oljeimporten — roten till det onda — skall nedbringas. De på det viset frigjorda resurserna skall möjliggöra den industriella expansionen. Om vi inte lyckas med det, så lyckas vi inte heller klara sysselsättningen och välfärden på sikt. Det är i det sammanhanget som den berömda kakan kommer in. Om vi vill sätta av resurser till industrins investeringar, kan vi inte samtidigt konsumera dessa resurser. Om vi försöker oss på att äta kakan två gånger måste vi låna ihop till den ena biten, och det är precis det som vi inte längre kan hålla på med — den anpassningen kan vi inte klara av. Den här åtstramningen som är nödvändig och denna insikt om att resurserna måste disponeras på ett annat sätt framskymtar här och där i socialdemokratiska skrifter och anföranden. I den motion om arbetsmarknadspolitiken som har väckts till årets riksmöte sägs att man måste sanera statsfinanserna. Men några slutsatser beträffande hur det går till utan att angripa utgiftssidan finns inte. Det är ett evigt pendlande mellan å ena sidan att bara basa på som om ingenting har hänt och å andra sidan en insikt om att någonting bestående ändå har hänt i den svenska ekonomin som gör att vi måste anpassa våra utgifter därefter, satsa på en industriell utbyggnad som återger oss balansen. Jag är som sagt litet osäker på huruvida Anna-Greta Leijon erkänner det här problemet eller om hon bara vill gå förbi det, därför att hon inte har några förslag till lösningar. Vi står alltså inför en väldig strukturomvandling i ekonomin. Denna omvandling skall ske på litet nya villkor. Förr — kan man säga — när människor rörde sig från en bransch till en annan kunde de räkna med att få ekonomisk ersättning för det. Vi vet att höglönebranscher i dag har problem. När folk måste gå från varven till andra jobb är det inte säkert att de får ekonomisk ersättning, högre lön för det obehaget. Den här strukturomvandlingen måste också gälla den offentliga sektorn. Även om antalet sysselsatta ökar framöver inom denna, så vet vi att omprioriteringar måste till som gör att man också här har en strukturomvandling att se fram emot. En tredje ny ingrediens i denna strukturomvandling är elektroniken, som breder ut sig och används i allt fler sammanhang. Vi vet att den kommer att påverka många arbetstillfällen. Jag menar ändå att våra förutsättningar är bättre än många andra länders. Utgångsläget är bättre. Vi har f. n. under 100 000 arbetslösa. Vi har —som jag sade — en medveten strategi när det gäller att klara den här omstruktureringen. Vi har lång erfarenhet av hur arbetsmarknadspolitiska åtgärder och verktyg skall hanteras. Vi har en bred politisk enighet om att sysselsättningsmålet inte skall överges, att man inte får tumma på den fulla sysselsättningens princip. Allt detta är goda utgångsförutsättningar som vi skall tillvarata. Jag har med stort intresse läst den välskrivna motion som socialdemokraterna lämnat in om arbetsmarknadspolitiken. Den tar upp de här frågorna. Dess värre finns inga slutsatser beträffande resonemangen. Jag hoppas att det är en signal till en öppen diskussion och att de tvärsäkra slutsatserna också i fortsättningen kan lysa med sin frånvaro, att vi alltså kan få en öppen och konstruktiv debatt om vilka åtgärder som är de bästa framöver. En sak är säker: Vi har inga outsinliga ekonomiska resurser att använda för att bara öka på och öka på, utan vi måste omprioritera också inom vår sektor och se till att resurserna används ständigt bättre. Hur vi lyckas med detta bestämmer vi inte riktigt själva. Vi lever i en öppen ekonomi, och vi vill fortsätta att göra det. Men ambitionen behöver ingen ta fel på. Vi skall till randen av utmattning satsa våra krafter, våra idéer, vår fantasi och vår förmåga på att klara den här omställningen av vår ekonomi utan att under tiden dra på oss en oacceptabelt hög arbetslöshet. Jag hoppas att därom råder politisk enighet.
Herr talman! Jag är glad över att Ingemar Eliasson har läst den motion om arbetsmarknadspolitiken inför 1980-talet som vi har väckt, och jag hoppas att den läsningen kommer att sätta sin prägel på det propositionsarbete som han är mitt uppe i. Jag håller med Ingemar Eliasson om att våra förutsättningar att i det här landet klara oss undan en arbetslöshet som ligger på sådana nivåer som man har i många andra länder är ganska goda. Det beror bl.a. på att vi under den socialdemokratiska tiden har byggt upp en effektiv arbetsmarknadspolitik. Den har utnyttjats, inte minst under den förra konjunkturnedgången, också av den borgerliga regeringen. Tyvärr finns det oroande tecken som tyder på att regeringen inte längre är lika villig att satsa pengar på arbetsmarknadspolitiken. Men i det korta perspektivet, Ingemar Eliasson, har vi inte så mycket annat att göra för att hindra en hög öppen arbetslöshet än att gå vidare med arbetsmarknadspolitiken. Jag påstår faktiskt — och det tror jag inte att Ingemar Eliasson kan förneka -— att vi i dag egentligen har ett utrymme i form av beredskapsarbeten och i form av arbetsmarknadsutbildning, som om det användes skulle kunna medverka till att vi hade några tiotusen färre människor i öppen arbetslöshet. Men naturligtvis skall vi inte ta till de här åtgärderna om det finns andra möjligheter. Jag pekade på ett annat område som vi vet av tradition betyder väldigt mycket för sysselsättningen, nämligen byggbranschen. Ingemar Eliasson sade ingenting om de konkreta förslag som socialdemokraterna år efter år har lagt fram här i riksdagen för att försöka stimulera bostadsbyggandet, ett bostadsbyggande som kunde ge jobb åt byggnadsarbetare men också åt väldigt många andra människor på den svenska arbetsmarknaden. Vi hade förra året en igångsättning som var skrämmande låg. Tyvärr tyder många tecken på att igångsättningen under nästa år inte blir högre, utan tvärtom kanske lägre än 1980. Det finns konkreta, praktiska förslag från socialdemokraterna som Ingemar Eliasson redan i dag skulle kunna ta fasta på och som skulle kunna minska arbetslösheten.
Herr talman! Anna-Greta Leijon säger att det finns tecken som tyder på att regeringen inte längre skulle vara lika villig att använda de arbetsmarknadspolitiska instrumenten för att hålla nere arbetslösheten. Det är ett ogrundat påstående. Anna-Greta Leijon vet att arbetsmarknadsverket har fått de resurser som man har bedömt vara nödvändiga i det läge vi befinner oss i. Nästan 1 miljard kronor fick verket i påspädning av resurserna strax före jul. De resurser som behövs för att vi skall kunna expandera både arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete finns tillgängliga — vi vet inte hur länge de räcker, men hittills har inte någon annan bedömning gjorts. I den motion som socialdemokraterna har väckt finns inte heller något yrkande om nya resurser. Det hade funnits möjlighet, om ni hade dragit den slutsatsen, att be riksdagen att anslå mera medel. Jag tycker för min del att det var klokt att inte sluta motionen med ett sådant mekaniskt yrkande. Det finns trots allt en gräns för hur mycket vi kan klara bara genom att expandera volymen arbetsmarknadspolitiska insatser. När det gäller byggsysselsättningen finns det skäl att med oro se på just den marknadens utveckling. Jag tycker att det finns anledning att fundera över stimulansåtgärder särskilt på det området. De uppslag som hittills har kommit har dock en rad svagheter. Det gäller inte minst tanken på att sänka eller avveckla momsen. På sin tid försökte sig ju den socialdemokratiska regeringen på detta. Det gav åtminstone ett antal byråkrater mycket arbete. I Övrigt är det oklart, om det hade någon effekt. Någonting i den riktningen skulle vi kanske ändå pröva på under förutsättning att resurserna finns tillgängliga i statsbudgeten, så att budgetunderskottet inte ökar. För varje besparing på annat anslag som regeringen föreslår har ju socialdemokraterna invändningar. Därför blir naturligtvis min fråga till Anna-Greta Leijon: Om vi nu hittar en åtgärd som leder till målet att fler bostäder byggs under 1981, vilken utgiftspost är då Anna-Greta Leijon beredd att dra ned på för att vi skall kunna använda resurserna på det här området i stället?
Herr talman! Ingemar Eliasson säger att det finns anledning att fundera över åtgärder för att få ett högre bostadsbyggande och därmed också stimulera sysselsättningen. Det är ju inte nu i år som vi socialdemokrater har börjat att tala om den här saken. Under flera år har vi lagt fram olika förslag för att stimulera bostadsbyggandet. Men gång på gång har regeringen avvisat förslagen, och i dag har vi hamnat i en situation som är mycket besvärlig. Bostadsbyggandet är nere på den rekordlåga nivån 48 000 igångsatta byggen 1980, och man kan befara en ännu lägre siffra för 1981. Det brådskar med de här åtgärderna. Regeringen får inte fundera för länge, ty då finns det snart inga kvar som kan bygga de här bostäderna. När det gäller frågan om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i det korta perspektivet har kanske Ingemar Eliasson uppmärksammat att vi faktiskt har lagt fram inte bara en utan två motioner om arbetsmarknadspolitik. Den ena motionen handlar om arbetsmarknadspolitiken 1981. I den kräver vi dels en bättre ersättning för de människor som är arbetslösa än vad regeringen föreslår, dels ett bättre utnyttjande av regeringen av de arbetsmarknadspolitiska instrument som finns. Vi kräver faktiskt att regeringen redan i vår kommer tillbaka till riksdagen och redovisar åtgärder. Pengar för arbetsmarknadspolitiken brukar ju riksdagen ge på ett s.k. konjunkturneutralt sätt, men det har aldrig någonsin förutsatts att pengarna sedan skall styra verksamheten. Det som skall styra verksamheten är situationen på arbetsmarknaden. Ingemar Eliasson säger att det inte finns några tecken som tyder på att regeringen nu skulle vara mera villig till åtstramning på det här området än tidigare. Jag vill påstå att det finns ett mycket klart faktum som talar i den riktningen — tyvärr måste jag säga. Vi har 20 96 högre arbetslöshet nu än för ett år sedan samtidigt som 35 000 färre människor är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa siffror talar tyvärr ett enkelt och klart språk.
Herr talman! Det var ju så, Anna-Greta Leijon, att arbetslösheten sjönk mellan november och december från 96 000 till 86 000 personer. Det föreligger stora regionala skillnader, och resurserna har naturligtvis fördelats olika för att möta denna skillnad i arbetsmarknadsläget. Inför den försämring som vi kunde förutse tilldelades arbetsmarknadsverket nya resurser. Den expansion av åtgärder som behövs för att möta ett försämrat sysselsättningsläge pågår genom utvidgning av arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten etc. Men det är dessutom så — och på den punkten trodde jag att vi i tidigare debatter hade uppnått en viss enighet, Anna-Greta Leijon — att platsförmedlingen måste komma i första hand. Då får man vara litet försiktig med att anvisa de arbetssökande den här typen av åtgärder. Det är alltid bättre att få en varaktig lösning på den sökandes arbetsproblem än att så fort som möjligt ge en kortsiktig lösning. Därför jobbar arbetsmarknadsverket intensivt med att i första hand krama ur så mycket som går av det som finns i form av lediga platser, och det tar ibland tid. Nu finns resurserna för expansion av såväl arbetsmarknadsutbildning som beredskapsarbete. Och om riksdagen vill öka på de resurser som regeringen behöver så finns den friheten. Vi har finansfullmakten till vårt förfogande, och det är den som har använts för att ge den miljard som AMS fick strax före jul. När det gäller byggsidan är det ju inte bara att säga att fler bostäder skall sättas i gång. Som Anna-Greta Leijon vet har ju regeringen inte alla instrument i sin hand därvidlag. Kommunerna och de enskilda byggherrarna har ett avgörande inflytande, och framför allt måste ju efterfrågan finnas för att man skall våga dra i gång ett ökat byggande. Ett ökat byggande behövs för att undvika en bristsituation senare, men om vi skall ge denna extra stimulans, måste det vara på villkor att resurserna finns tillgängliga inom den statliga budgeten. Jag noterade att Anna-Greta Leijon dess värre inte hade något förslag till hur detta utrymme skulle skapas. Vi söker med ljus och lykta efter ett verksamt medel att stimulera igångsättningen av fler bostäder, men under detta speciella villkor att det inte ytterligare ökar budgetunderskottet. Vi skulle ju undvika den ”anpassningen”, Anna-Greta Leijon, att bara öka på vår utlandsupplåning.

Herr talman! Ett av de viktigaste målen för den ekonomiska politiken är att upprätthålla full sysselsättning — det är vi överens om. Därför är de stora underskotten i bytesbalans och budget oroande. De driver upp inflationen och ger minskat utrymme för de investeringar som behövs för att på sikt trygga sysselsättning och välfärd. Den handlingsplan som regeringen nu har presenterat och som har folkpartiet som tillskyndare innebär offensiva insatser, samtidigt som man stramar åt de offentliga utgifterna. Den borde, tillsammans med avtalet inom SAF-LO-området, bidra till att dämpa försämringstakten i den svenska ekonomin och ge skjuts åt investeringarna. En besvärande ekonomisk situation får inte innebära att utsatta grupper lämnas åt sitt öde. Ungdomar, kvinnor och handikappade drabbas lättare än andra grupper av arbetslöshet, och invandrarna har svårast att finna ett jobb. Det behövs också insatser för att komma till rätta med den regionala obalansen. Vi måste ständigt kämpa mot arbetslösheten. Människor måste känna att de behövs — jag håller med Anna-Greta Leijon om det. Det är kvinnorna som har stått för sysselsättningsökningen under 1970-talet. 390 000 fler kvinnor var sysselsatta 1980 än 1970. Medan kvinnornas sysselsättning har ökat, har sysselsättningen sjunkit för män. Enligt långtidsutredningen kommer arbetskraftstillväxten fram till 1985 att till 90 26 bestå av kvinnor. Men kommer kvinnorna att kunna ta de jobb som finns? Vi får en minskad ökningstakt i den offentliga sektorn — inte en minskning av den offentliga sektorn utan alltså en minskad ökningstäkt. Industrijobben kommer att öka med ungefär 10 000 per år, under förutsättning att vi får ordning på vår ekonomi. Vi vet att datoriseringen kommer att innebära bortfall eller förändring av många arbetsuppgifter inom traditionella kvinnliga arbetsområden. Arbetsmarknaden är fortfarande tudelad; flickor och kvinnor väljer yrke och arbete inom ett fåtal områden, de har låga löner, de arbetar deltid. Detta gör kvinnorna särskilt sårbara. De har svårt att komma in på arbetsmarknaden, de drabbas av olika förvärvshinder. Skall de unga flickorna och kvinnorna ha en chans på arbetsmarknaden och skall arbetsgivarna få den arbetskraft de behöver, krävs i första hand tre saker: 1. Attitydförändringar. Kvinnor måste komma på tanken att välja otraditionellt och våga fullfölja den tanken. Arbetsgivare, arbetsledare och kompisar måste inse att kvinnor klarar jobbet. 3. Vi måste slå fast pappors skyldighet att ta hand om sina barn. När det för det första gäller attityder rör det vår roll och identitet, det som ger trygghet och självförtroende. Alltför många av oss bär med sig bilden av den tuffa, starka mannen/försörjaren och den svaga kvinnan som ägs, beskyddas och försörjs. Det kan vara svårt för många män att acceptera att en kvinna kan klara samma jobb som de själva. De jobb som kvinnor tar inom industrin tenderar fortfarande att bli kvinnojobb inom företaget. Här finns mängder av fördomar att slåss mot och många myter att krossa. Syo-konsulenterna i skolan, yrkesvägledarna och platsförmedlarna på arbetsförmedlingen har viktiga uppgifter när det gäller att försöka informera och övertyga både kvinnor och företagare om att de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män inte behöver vara ett hinder för att kvinnor skall kunna ta industrijobb. Rädsla och osäkerhet är ofta ett hinder för kvinnorna, och en del företagare kan helt enkelt inte föreställa sig kvinnor på vissa jobb. De har en massa argument emot: Då måste vi bygga omklädningsrum, kvinnorna vill bara jobba deltid, de kommer att vara borta från arbetet så mycket. — Det är ju som bekant enbart kvinnor som har barn i det här landet, inte männen. Kvinnor orkar inte lyfta, säger man. Att vara byggstäderska eller vårdbiträde på långvård, där man lyfter 80-90 kilos patienter, förutsätts kvinnor däremot klara. Det är helt klart att arbetsmiljön måste förbättras och att de verktyg och maskiner som används måste utformas med utgångspunkt från kvinnors kroppsbyggnad. Men både kvinnorna och företagen måste ta chansen, annars klarar vi inte framtiden. Jämställdhetslagen och jämställdhetsbidraget finns med som påtryckare och stöd. För det andra: Utbildning och vidareutbildning är ett måste för de unga flickorna och kvinnorna om de skall kunna ta de jobb som finns. Det är viktigt att kvinnor får del av den vidareutbildning som sker inom företagen och hos myndigheter. Och i det sammanhanget tycker jag att det är mycket viktigt att vi ser upp i det sparande som nu är nödvändigt. Det får inte bli så, att man spar in just de kurser som stärker kvinnors självförtroende och ger stöd till vidareutbildning, de kurser som ger insikter i vad datoriseringen innebär i förändrade arbetsuppgifter som ofta gäller kvinnornas arbeten. För det tredje är det nu dags att slå fast pappornas skyldighet, inte bara att ta ett ekonomiskt ansvar utan också att ta vårdansvar för sina barn, bl.a. genom att ta ut sin del av ledigheten. Föräldraledigheten bör, enligt mitt förmenande, delas mellan föräldrarna. Företagare har accepterat — och det har väl också ansetts meriterande — att män är frånvarande på grund av repetitionsövningar och reservofficersutbildning, för att inte tala om kurserna i sensiträning. Sådant går bra. Men en föräldraledighet, som ju kan planeras in i företagets schema långt i förväg, är tydligen katastrof och blir ett hinder i karriären för den man som vill ta det fulla ansvaret för sina barn. Slopa sensiträningskurserna, var hemma med barnen i stället! Det ger oss säkert ett mänskligare arbetsliv. Vi har under senare år fått en tröghet på arbetsmarknaden. Det är tryggare för den som har fått ett jobb, men det har blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det har blivit svårare att passa samman de arbetslösa och de lediga jobben. Det är därför viktigt med en ökad satsning på platsförmedling. Vi behöver en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, sägs det bl.a. i finansplanen. Jag menar att ordet rörlighet måste definieras. Rörlighet får inte ensidigt innebära att människor i skogslänen måste flytta till södra delen av Sverige. Vi norrbottningar är sedan 1960-talet allergiska mot ordet rörlighet, eftersom det då när vi hade en socialdemokratisk regering bara betydde en sak, och det var att flytta till Stockholm eller längre söderut. Men det är helt klart att vi återigen måste tala om geografisk rörlighet, när det är så att man i vissa delar av Sverige inte kan tänka sig att flytta från ett företag till ett annat i samma stad eller att pendla några kilometer eller mil till ett jobb, något som för oss i norr är en självklarhet och en nödvändighet. Den yrkesmässiga rörligheten, kapitalets rörlighet och rörlighet i tänkandet när det gäller personalrekrytering måste vara de viktigaste inslagen för att få arbeten och arbetslösa att nå varandra. När det gäller Norrbotten måste staten som ägare ta ansvar för basindustrierna. Offensiva insatser måste göras där. Samordning av prospekteringsinsatser behövs. Man måste öka dessa i malmfälten för att få fram industrimineral som kan ge nya jobb. Vi behöver pengar snabbt för att ta upp en gruva, Viscariagruvan. De regionalpolitiska medlen ger inte den effekt vi hoppats. Jag anser att vi måste fundera över hur de skall kunna kompletteras och förändras. Kanske differentierade arbetsgivaravgifter, en fråga som nu skall utredas, kan vara en modell. Differentierad energibeskattning, som föreslås i handlingsplanen, kan vara ett medel för att minska kostnaderna för människorna i norr. Jag tror också att den regionala nivån bör få ett större ekonomiskt ansvar för utvecklingen i resp. län. Till sist, herr talman! Vi kan inte fortsätta att låna 2 miljarder kronor per månad utomlands. Alla krafter måste användas för att vi skall komma till rätta med vårt underskott. Det krävs att vi allesammans ställer upp. Men låt oss också se litet utöver våra gränser, till människorna i utvecklingsländerna, där 800 miljoner svälter och ungefär lika många är analfabeter. Det kan ge perspektiv på den utmaning som ligger framför OSS.